Herr talman! När det gäller frågan om självständighet, som jag var inne på i mitt förra inlägg, skulle jag vilja komplettera med en sak. När man talar om självständighet för ester, letter och litauer, skall man inte glömma en sak: det finns knappt 50 Ze ryssar i Estland och ungefär 50 20 i Lettland. Vi mötte i varje fall i Lettland en stark rädsla för vad som skulle hända med ryssarna i den utveckling som är på gång. Vi mötte också den åsikten att de som har det svårast nu är ryssarna, för de är alldeles rotlösa. De har inget hem, de känner sig utkastade rent känslomässigt. Många av dem är födda i de här områdena och känner sig alltså på något sätt övergivna. Det där tycker jag är en viktig aspekt att beakta i ordval och i vårt sätt att argumentera. Vi får liksom inte glömma det faktum att det sedan snart 50 år bor ryssar i stor utsträckning i de här områdena, och vi måste också på något sätt beakta deras intressen. Sedan skall vi inte heller glömma de här republikernas relation till övriga republiker och vilka spänningar det kan medföra, beroende på hur politiken utvecklas i Baltikum. Många av de övriga republikerna har ju ett starkt beroende av Moskva, för att över huvud taget överleva. Med det vill jag inte ha sagt annat än att om de baltiska staterna vill gå mot en större självständighet och en total självständighet så skall de få bestämma det själva. Man måste dock ha nyanser i sitt sätt att resonera, det är viktigt. Sedan till en annan fråga. Det gäller utrikesministerns svar, och framför allt det som har hänt sedan dess. Satsningen på 1 miljard tycker jag är jättebra, men jag måste uttala en viss skepsis när det gäller att ta den från biståndsmedlen. Jag har förståelse för om man i en akut situation, som vi befinner oss i nu, gör det, men jag vill bestämt hävda, efter att ha tänkt igenom det hela, att det här är inget hållbart sätt för framtiden. Det kan inte få vara på det sättet, att vi tar svenska u-landsmedel till insatser i Östeuropa. Jag tycker Carl Thams artikel i DN i går var mycket tydlig, klargörande och pedagogisk, så det räcker egentligen att hänvisa till hans resonemang där. Många av oss har argumenterat för att höja biståndet över 196. Låt oss i stället argumentera för att den höjningen nu får gå till en Östeuropafond, som får finansiera de satsningar vi gör där. Då blir det till slut några miljarder som vi kan satsa. Det är klart att det inte räcker med 1 miljard, utan det behövs större satsningar. Jag tror det är viktigt att det är pengar som går vid sidan av den ordinarie biståndsbudgeten, den som alltså går till de s.k. u-länderna. Dessutom tycker jag att idén att på lång sikt överföra försvarsmedel till en sådan fond är alldeles riktig. Jag förstår att vi inte kan göra det omedelbart, men om utvecklingen går så som nu sker, så tycker jag Carl Thams idéer också här är värda stöd.

Herr talman! Jag skulle vilja lägga till ytterligare en sak som jag tycker är viktig och som gäller det utrikesministern delvis var inne på, nämligen att få till stånd en folklig mobilisering kring de här frågorna. Det är angeläget att få alla folkrörelser och organisationer vi har i Sverige att samlas kring någon form av stöd till Östeuropa, inte minst till Baltikum, vilket jag tror är särskilt lätt att få uppslutning kring. Det är jättebra det LRF har gjort med sina jordbruksmaskiner, och det är bra om kyrkorna kan göra sina insatser och andra organisationer sina. Det är alldeles utmärkt, men jag tycker att vi har ett gemensamt ansvar att försöka få till stånd ett samlat statligt agerande inte bara kring den utrikespolitiska frågan, som säkert är viktig, utan också kring hur stödet skall gå till. Jag tror att det skulle vara riktigt att försöka få till stånd något slags Östeuropafond eller vad man nu skall kalla det för, en pott pengar som kan användas för olika insatser utan att för den skull ta biståndsmedel i anspråk. Jag tror att man också skulle kunna få till stånd stora frivilliga insamlingar till en sådan fond. Jag tror att det finns ett så starkt intresse hos det svenska folket för detta att det är fullt möjligt. Därför vädjar till utrikesministern att verkligen fundera över om det inte finns möjlighet att organisera något sådant, till glädje för folken i Östeuropa.
Herr talman! Vem som varit trängd under de veckor som den här diskussionen har pågått kan var och en fundera litet över själv. Jag begärde vid den frågestund som ägde rum för ett par veckor sedan att utrikesministern klart skulle ställa sig bakom det som utrikesutskottet har skrivit i frågan. Det har han gjort, det är bra, och jag är nöjd med det. Jag vill bara foga en reflexion till det som Berndt Ekholm sade om problemet med de ryska minoriteterna. Han nämnde Lettland särskilt, men problemet finns ju överallt fast mest påtagligt där. Man bör nog vara litet försiktig med att låta detta bli ett argument som så där självklart används mot tanken på större självstyre eller så småningom eventuellt självständighet. Bland de bofasta ryssarna, i Lettland i synnerhet, finns många som har bott där sedan mycket länge. Det fanns även under självständighetstiden en stor rysk minoritet i Lettland. De identifierar sig ofta med Lettlands intressen och med folkfronternas strävan. Problemet är de s.k. migranter som har kommit in under senare decennier och som ofta bor ett par år på olika ställen i olika delar av Sovjetunionen och som helt naturligt känner sig rotlösa och ofta övergivna. Det är också bland de grupperna, vad jag kan förstå, som de s.k. interfronterna i första hand rekryteras. Sedan vill jag också säga att jag delar Berndt Ekholms skepsis mot att ta pengar från biståndet till östhjälp. Det vore nog bättre med ett särskilt anslag för Östeuropa. Annars finns ju risken att man efter hand börjar plocka mer och mer från det egentliga biståndet, med Östeuropa som motiv. Det vore att skapa en konflikt mellan två oerhört angelägna strävanden som jag inte tycker vi skall medverka till.
Herr talman! Utrikesministern antyder att det faktum att vi har kritiserat oklarheten i Baltikumuttalandena skulle kunna vara farligt för den svenska utrikespolitiken. Jag tror att det är en felsyn. Vad som hände var att det uppstod oklarheter och missförstånd om svensk utrikespolitik. Den här debatten har gett utrikesministern möjlighet att klargöra den svenska positionen. Det tror jag har varit nyttigt för den svenska utrikespolitiken. Jag tycker att utrikesministern bör uppskatta det handtag som vi har gett honom på den här punkten och som har möjliggjort ett klargörande besked. När det sedan gäller min tydlighet vill jag säga att om utrikesministern tittar på det betänkande från utrikesutskottet som han har åberopat, finner han att mitt namn står på det. Så var jag står i den här frågan bör det inte vara något som helst tvivel om. Utrikesministern gick vidare och talade med stort engagemang om behovet av miljöinsatser i Baltikum och i Polen och behovet av insatser för att rädda Östersjön. Det är någonting som jag varmt vill understryka, och jag tog också upp det i mitt inledningsanförande. Det är bra att utrikesministern och regeringen känner det här engagemanget, men det räcker inte med god vilja. Det krävs också rejäla materiella insatser. Det krävs just det engagemang från rika stater som utrikesministern talade om. Att då satsa ca 300 milj.kr. per år för insatser i hela Östeuropa är inte tillfredsställande. Det går inte ätt göra den typ av insatser som behövs från svensk sida med en så blygsam satsning. Från centerns sida har vi föreslagit insatser av den storleksordningen enbart för Polen, och det behövs mer än väl. Därför vill jag vädja till regeringen att tänka om här och vara beredd att göra insatser av större mått. Vi hjälper gärna till att försöka övertala finansministern om att ge utrikesministern mera pengar på det här området, för det behövs faktiskt. Sedan är jag litet bekymrad över att utrikesministern inte med ett ord kommenterat det jag tagit upp och som sedan också Berndt Ekholm och Håkan Holmberg har berört. Är det vi i Sverige som skall stå för de här resurserna eller är det fattiga folk i Afrika, Asien och Latinamerika? En genefösitet från svensk sida som i praktiken får betalas av våra traditionella biståndsmottagare i de verkligt fattiga länderna är inte en generositet som är särskilt mycket värd. Jag var i Afrika nyligen och fick frågor om detta, om det finns en risk att vårt bistånd skulle kanaliseras till Östeuropa. Jag sade för min del att jag inte kan tänka mig att Sverige skulle göra en sådan sak. Det vore trist om jag fick berätta för mina vänner i Zimbabwe att jag tyvärr överskattat den svenska utrikespolitiken på den punkten.
Herr talman! Bara kort om vad som inträffade i Baltikum — sedan hoppas jag att vi kan lägga den debatten åt sidan. Utrikesministern trampade i klaveret. Det lät ganska ordentligt. Tyvärr lät det ganska ordentligt också när han drog upp foten igen. Det som bekymrar mig i dag är inte det, utan det är att när jag läser statsministerns anförande från i lördags och utrikesministerns interpellationssvar i dag finner jag att de i den alldeles avgörande frågan om de baltiska folkens framtid använder olika formuleringar. Statsministern talar om ökat självbestämmande. Utrikesministern talar om självständighet. Här måste orden vägas på guldvåg. Jag tror inte att det är några politiska motsättningar mellan herrarna. Det är möjligt att det är dåligt stabsarbete, men det spelar ingen roll. Så får det inte vara med utrikes politiken i en central fråga. Vad skall vi då göra? Vi har kommit på efterhand, det är alldeles uppen bart. Det sker en snabb och spännande dialog i Västeuropa om olika insatser som kan göras. Det viktiga, låt mig säga det, kanske inte är beloppens storlek utan att beloppen används på rätt sätt. Det finns oändliga möjligheter att använda pengar på fel sätt i Östeuropa i dag också. De västeuropeiska regeringscheferna träffades den 18 november i Paris, om jag inte missminner mig, och hade vissa bra idéer. De kommer att samlas nu igen fredag-lördag, för att gå vidare med de här idéerna, och i den dialogen finns inte Sverige med. När jag återvände från Estland i januari — det är nu väldigt länge sedan — läde jag fram ett förslag om att man skulle kunna använda den nordiska investeringsbankens mycket vidlyftiga resurser för att göra insatser för miljön i framför allt Baltikum. Vad har de nordiska miljöministrarna lyckats åstadkomma av detta mer än en utredning som har producerat en halvtidsrapport? Det går för långsamt, och vi står utanför dialogen. Jag är bekymrad över att vi bara diskuterar belopp, och det är lätt att yxa till sådana i hastigheten, men vi verkar sakna en konkret politik för hur, var, när, på vilket sätt och tillsammans med vilka som vi skall göra insatserna. Vi har kommit på efterhand, och det är beklagligt. Låt oss nu accelerera processen och se till att vi får en utrikespolitik som frigör sig från misstagen och kan se framåt.

Herr talman! Karin Thomé har frågat mig om vilka effekter den plånerade avvecklingen av kärnkraften kommer att få på sysselsättningen, regionalpolitiken och arbetsmiljön. Vidare har jag tillfrågats om vilka stimulansåtgärder som planeras för utvecklingen av alternativa förnyelsebara energislag. I juni 1988 fastställde riksdagen ett handlingsprogram för kärnkraftsavvecklingens inledning . Beslutet innebär att en första reaktor tas ur drift år 1995 och en andra år 1996 — en i Ririghalsverket och en i Barsebäcksverket. År 1990 skall regeringen förelägga riksdagen ett förslag om vilka reaktorer som först skall tas ur drift och om turordningen mellan de två reaktorerna. Avvecklingen av kärnkraften skall vara avslutad år 2010 och kommer således att sträckas ut över en period på ca 15 år. Riksdagens beslut att avveckla kärnkraften innebär bl.a. att en del av eltillförseln måste ersättas med annan elproduktion. Vid riksdagens behandling av regeringens proposition underströk näringsutskottet att prishöjningar på el på sikt är ofrånkomliga när ny produktionskapacitet tas i drift. Utskottet konstaterade vidare att riksdagens beslut om avveckling av kärnkraften innebär att vissa samhällsekonomiska kostnader får accepteras, men att det är angeläget att kostnaderna begränsas så att sysselsättning och välfärd kan upprätthållas. De framtida prishöjningarna på el kan komma att innebära påfrestningar för bl.a. den elintensiva industrin. Den utmärks bl.a. av att elförbrukningen i genomsnitt svarar för omkring 6 20 av produktionskostnaderna, vilket är omkring fyra gånger mer än genomsnittet för hela industrin. Det innebär i sin tur att den elintensiva industrin är väsentligt känsligare för förändringar av elpriserna än den övriga industrin. Antalet anställda inom den elintensiva industrin uppgick år 1987 till knappt 90 000 personer, vilket utgjorde drygt en tiondel av den totala industrisysselsättningen. Till de elintensiva branscherna räknas av tradition gruvindustrin, massaoch pappersindustrin, järnoch stålindustrin, andra metallverk samt den kemiska industrin. Dessa branscher är i hög grad lokaliserade till Bergslagen och Norrland, där den elintensiva industrin svarar för 20 0 av Bergslagens industrisysselsättning resp. 35 Zo av den totala industrisysselsättningen i Norrland. I åtskilliga kommuner svarar dessutom den elintensiva industrin för väsentligt högre andelar av industrisysselsättningen. Samtidigt finns det anledning att påminna om att dessa kommuner i de flesta fall också utgör regionalpolitiskt prioriterade områden. Ur arbetsmarknadsoch regionalpolitisk synvinkel är det viktigt att sysselsättningssituationen inom den elintensiva industrin följs med stor uppmärksamhet. En utredning, den s.k. EL 90-utredningen, har därför tillsatts för att undersöka hur konkurrensförhållandena för den elintensiva industrin påverkas under kärnkraftsavvecklingen. EL 90-utredningen bör även kartlägga beho vet av särskilda insatser inom arbetsmarknads-, regionaleller industripolitiken på orter och i regioner som är särskilt beroende av elintensiv industri. Utredningen skall redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 1 mars 1990. Avvecklingen av kärnkraften kommer naturligtvis också att påverka sysselsättningen direkt och indirekt på de s.k. kärnkraftsorterna. Regeringen har av denna anledning inrättat en särskild arbetsgrupp, Särskild arbetsgrupp kring kompetensoch sysselsättningsfrågor i anslutning till kärnkraftsavvecklingen, för att kartlägga och redovisa personaloch kompetenssituationen vid företag och myndigheter av betydelse för säkerheten vid drift, underhåll och provning av kärnkraftverken och övriga kärntekniska anläggningar. Gruppen skall även kartlägga kärnkraftsavvecklingens förväntade direkta och indirekta sysselsättningseffekter inom berörda län och orter. Arbetsgruppen skall redogöra för sitt uppdrag senast den 1 maj 1990. När det gäller frågan om kärnkraftsavvecklingens effekter på arbetsmiljön vill jag understryka att arbetsmiljölagens grundläggande krav på arbetsmiljön naturligtvis gäller oberoende av avvecklingen av kärnkraften. Så till frågan om vilka stimulansåtgärder som nu planeras för utvecklingen av alternativa förnybara energislag. Staten har anslagit närmare 5 miljarder kronor för forskning och utveckling på energiområdet sedan år 1975 då beslut fattades om det första statliga energiforskningsprogrammet. En betydande del av dessa medel har anvisats för forskning om och utveckling av alternativa och förnybara energislag. Det nuvarande treåriga energiforskningsprogrammet löper ut den 30 juni nästa år och energiforskningsutredningen framlade i somras förslag rörande energiforskning för perioden den 1 juli 1990—den 30 juni 1993. Regeringen har ännu inte tagit ställning till utredningens förslag. Som framgår av min redovisning pågår ett omfattande utredningsarbete. Det är därför inte möjligt att föregripa utredningarnas arbete genom att mera i detalj diskutera kärnkraftsavvecklingens effekter på sysselsättningen, regionalpolitiken och arbetsmiljön.

Herr talman! Karin Thomé var under min frånvaro ersättare för mig. Hon har nu gått tillbaka till sitt ordinarie arbete, och jag har fått återta detta uppdrag. Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret. Detta är en mycket stor fråga, så jag förstår mycket väl att man inte kan gå in alltför mycket i detaljer. En del av eltillförseln måste ersättas, säger statsrådet, och hänvisar till ett av de begrepp som väl är allra vanligast här i riksdagen, nämligen en utredning eller t.o.m. flera. Men utredningar är inte det enda som måste till i det här fallet. Dessutom kunde man kanske tänka sig att en del av dessa utredningar skulle ha varit färdiga vid det här laget; vi har ju länge vetat om att kärnkraften bör avvecklas. Vi skulle också behöva ekonomiska styrmedel. Vi ser ju hur man inom industrin förstår att detta är nödvändigt. Massaindustrin har på prov minskat sin elförbrukning med 50 26 i somliga moment och i andra moment i ännu högre grad. Oljepriset har sänkts, och det är förstås bra. Men tyvärr har samtidigt en del andra skatter gått upp, och kanske hade det varit bättre att i stället låta oljepriset ligga kvar. Annars finns det risk för att de förnybara energikällorna slås ut. Med hjälp av ekonomiska styrmedel kan naturligtvis också nya lösningar tas fram och ofta göras lönsamma. Vi behöver uppmuntran över hela området. När jag kom hit på morgonen såg jag några montörer som skulle installera kylsystem här i huset. De var bekymrade över att en mängd värme vädras ut genom denna installation. I det sammanhanget skulle man kanske kunna göra en liten insats. Man ser hur de som arbetar med dessa frågor verkligen vill göra någonting och är mycket väl insatta i problematiken. Kanske har vi gjort fel när vi inte har givit de berörda ansvar och möjligheter att arbeta med dessa frågor. Många små problem som löses ger ju mycket stora besparingar. Jag skall beröra ett par möjligheter till besparingar och en del andra lösningar som har kommit fram i fråga om dessa problem. Under centerregeringens tid skedde en stor satsning på alternativa energikällor. Den satsningen har nu helt enkelt försvunnit. Som ännu tämligen oerfaren politiker märker man ofta hur partioch blockpolitik får bromsa sådant som ändå är nödvändigt. Det är mycket märkvärdigt. Vätgasbussar börjar nu tas fram. Inom transportforskningsrådet i Stockholm säger man att det inom 15 år skall finnas vätgasbussar som skall gå i Uppsala. Det finns ju nu vätgasspill, så det är felaktigt att säga att vätgas inte skulle kunna tas fram. Energiverket påstår nu att små vindkraftverk är lönsamma. Man har ju tidigare våldsamt kämpat emot de små vindkraftverken, och en stor del av insatserna i vad gäller alternativ energi har satts in på stora vindkraftverk. Glädjande nog börjar också kommunerna tala om vindkraft i sina översiktsplaneringar. Svenska bioenergiföreningen säger att ytterligare 23 terawatttimmar skall kunna tas från skogen utan att någon miljöförstöring uppstår. När det gäller miljöfrågor vill jag påminna om vad vi slipper i och med avvecklingen av kärnkraften. 400 000 farliga jobb skall undersökas här i Sverige, men samtidigt struntar vi ganska blankt i vad som sker utomlands. Vi glömmer att se på helheten i fråga om arbetsmiljö. Vad kostar vår välfärd andra länder, fattiga länder? Jag vill påminna om uranbrytningen som är fruktansvärt miljöförstörande. Vi bryter inte uran i Sverige, men vi importerar från andra länder. Vi importerar från Australien, där det sker en fruktansvärd miljöförstörelse som drabbar bl.a. aborigines. Detsamma gäller för Canada och USA, där indianerna får lida, och följderna av uranbrytningen drabbar även afrikanerna i Niger och Gabon. Vid utvinningen får man 200 g-2 kg natururan genom att krossa malmen och mala krosset med svavelsyra. Svavelsyran drar ut uranet ur malmet, och sedan tippas tre ton svavelhaltig sandvälling ut i naturen. Vilket underbart bidrag till försurningen! Samma väg går 90 Zo av radioaktiviteten. Härmed avslutar jag mitt anförande, och jag hoppas att få återkomma i frågan.

Herr talman! Det är bra att regeringen har tillsatt en ny arbetsgrupp som skall undersöka konkurrensvillkoren för den elintensiva industrin. Den utredning som energiverket tog fram var enligt min uppfattning en ren skandal. Man utgick från sådant som inte någon har föreslagit och som inte är nödvändigt. Man föreslog en kraftig prishöjning rakt över utan någon som helst hänsyn till att det alltid, både internationellt och i Sverige, finns särskilda rabatter för den elintensiva industrin. Vi har ju skatt på elektricitet. Den skatten kan sättas ned så att inte konkurrenskraften behöver bli lidande. Den skall naturligtvis avpassas så, att också den elintensiva industrin får incitament att gå in för en ny och energieffektiv teknik. Det är bra att det nu kommer en ny utredning, eftersom den förra är helt oanvändbar. Den utredningen gjorde ett djupt intryck uppe i Bergslagen i Dalarna med stora rubriker i tidningarna, där man påstod att industrierna skulle läggas ned på grund av kärnkraftsavvecklingen. Det var en helt felaktig propaganda. Det är bra att man i de orter där det finns kärnkraftverk utreder vad som skall hända vid kärnkraftsavvecklingen. Riksdagens revisorer skickade två personer, en från den borgerliga gruppen och en från den socialdemokratiska gruppen, till Ringhals för att ta reda på om det fanns någon eventuell brist på kompetens inför avvecklingen och vad man skulle göra för sysselsättningen. Det visade sig att man har mycket spännande projekt på gång. I Väröbacka, som ligger i närheten, finns det möjlighet att kombinera biobränslen och genom gas utvinna elkraft. Flera år innan man fattade beslut om avvecklingen ville man där bygga ett gaskraftverk som använde naturgas. Man skulle då anställa extra personal för dessa produktionsanläggningar för gaskraft. När sedan beslut kom om att kärnkraftverken skulle avvecklas sade man att det i alla fall kommer att bli övertalig personal. Jag tycker att detta är en något konstig ordning, men det är vad man planerar. Jag hoppas att den utredning som nu är på gång kommer att se till att det blir en lämplig arbetskraftsplanering, så att vi inte behöver skapa arbetslöshet på dessa orter. De centerledda regeringarna satsade kraftfullt på energihushållning och på forskning om förnybar energi. Som Anna Horn af Rantzien här sade, har den satsningen under 1980-talet successivt trappats ned, trots att oljepriset har tillåtits sjunka. Planerna på att ersätta oljan har försvunnit. Regeringarna har ändå inte sett till att följa upp detta med höjningar på oljepriset och skattelättnader för annan energi, så att de satsningar som har gjorts också fortsättningsvis blir lönsamma. Det är inte ett särskilt högt oljepris som behövs för att biomassa skall vara lönsam och för att det skall vara lönsamt med effektivisering inom industrin osv. Men om man plötsligt låter oljan återigen bli den stora energikällan, vilka miljövinster får vi då? Det är ju oljan som vi inte vill ha, och naturligtvis inte heller kol. Efter Tjernobyl har man i stora delar av världen börjat avveckla kärnkraf ten. Detta är mycket litet känt i Sverige. I USA har man nyligen upptäckt att det inte finns någon säker förvaring för det utbrända bränslet. Det anses allmänt att detta kommer att bli slutet för ny kärnkraft i USA. En kärnkraftsanläggning på Long Island i New York, som kostat motsvarande 30 miljarder svenska kronor att bygga, stoppas och rivs utan att ha producerat en enda kilowattimme el på nätet. I Italien omprövar man kärnkraften. I Schweiz har man folkomröstningar, och det är troligt att man kommer att avbryta utbyggnaden och kanske t.o.m. stänga kärnkraftverk. I stället visar Brundtlandrapporten vägen, och det är förnybar energi. För Sverige innebär detta enorma utvecklingsmöjligheter från sysselsättningssynpunkt. Vi kan i Sverige genom att halvera vår energiförsörjning — vilket är fullt möjligt, det finns utredningar i Lund av bl.a. Thomas B. Johansson m.fl. som visar detta — visa att man i ett högt industrialiserat land kan leva på de förnybara energikällorna och vara konkurrenskraftig utan att förstöra miljön och på något sätt belasta människor i andra länder. Det är den vägen vi skall gå. Detta är självfallet morgondagens industri och morgondagens teknik som nu får nya möjligheter. Jag hoppas verkligen att arbetsmarknadsministern vill ta detta till sitt hjärta och klart säga ifrån att detta är framtiden. Industrin behöver en tydlig signal. Kärnkraftsindustrin är en liten del av svensk industri, men den är mycket förmögen och har mycket att förlora på den politik som Sveriges riksdag har beslutat om. Kärnkraftsindustrin utgör en liten del, men den hörs kolossalt. Regeringen måste här tända moteld och visa att framtidens energisystem inte bara ger oss en trygg, solidarisk energiförsörjning utan också många industriarbeten i Bergslagen och i de trakter som nu genomgår en strukturomvandling.
Herr talman! Jag vill som en liten upplysning till protokollet säga följande: Både Anna Horn af Rantzien och Birgitta Hambraeus har talat väl om det sätt på vilket de tidigare regeringarna bedrev energipolitiken. Anna Horn af Rantzien talade om centerregeringen och Birgitta Hambraeus talade om den centerledda regeringen. För tydlighetens skull skall sägas att det under den perioden var en folkpartistisk energiminister som hette Ingemar Eliasson.

Herr talman! Jag är mycket glad över det påpekande som Elver Jonsson gjorde. Det är riktigt att vi har haft Ingemar Eliasson, som är en utomordentligt kunnig och fin politiker, som energiminister. Vi hade under de första åren, då de stora besluten fattades om satsning på hushållning och förnybar energi, en centerpartistisk energiminister som hette Olof Johansson.

Herr talman! Birgitta Hambraeus frågade mig vad jag hade för uppfattning och grundinställning. Folket har sagt sitt i kärnkraftsfrågan, och riksdagen har fattat ett grundläggande beslut. Det är detta som är utgångspunkten för mitt arbete. Detta gäller också arbetsmiljön, sysselsättningen och regionalpolitiken. Anna Horn af Rantzien säger att det tar alldeles för lång tid med alla dessa utredningar.

En utgångspunkt för interpellationen har varit sysselsättningsfrågorna och regionalpolitiken. Det är oerhört viktigt att komma ihåg att den elintensiva industrin, och för den skull även annan industri, behöver energi till en kostnad som är riktig från konkurrenssynpunkt, Men industrin behöver också ha press på sig för en god resursanvändning, så att man forskar och utvecklar t.ex. nya processtekniker. Det behövs inom en lång rad olika branscher en energisnålare processteknik. Det behövs oavsett om man har kärnkraft eller inte. Det handlar om resurshushållning i vid mening. Detta är naturligtvis ännu viktigare, eftersom vi har ett bestämt antal år framför oss för att ta fram olika typer av energislag och processtekniker för att klara bl.a. den elintensiva industrin. De fyra kärnkraftverken sysselsätter ett stort antal människor, nästan 4000 helårsanställda. Omställningen på dessa orter är mycket viktig. Dessutom sysselsätter den elintensiva industrin i andra delar av landet många människor. Det är viktigt att vi tar vara på den kunskap och kompetens som finns hos de anställda. Det är viktigt att vi noga bevakar vad som händer under själva omställningsprocessen, att vi kan behålla driftsoch säkerhetspersonal, kompetent personal, så att vi inte under omställningsperioden drabbas av säkerhetsrisker. I en strukturomvandling som det här handlar om finns det vissa risker. Vi har ju erfarenheter av andra strukturomvandlingar här i landet, som vi inom parentes sagt har klarat förhållandevis väl i vad gäller sysselsättning och tillvaratagande av kompetens. Vi har då kunnat se att en bransch eller ett företag, när man har signalerat att man är på väg in i en omfattande strukturomvandling, får problem att behålla den högt utbildade och mest kompetenta personalen. Därför är det oerhört viktigt att vi uppmärksammar just denna fråga särskilt. Det gör vi också.

Herr talman! Jag håller helt med statsrådet om att processindustrins omställning är viktig, vilket jag själv berörde tidigare. Jag skulle vilja fortsätta på det jag sade i min inledning: att vi måste räkna med även u-länderna i denna fråga. Jag skulle vilja ta in den verkligt stora frågan om tillväxt — behovet av tillväxt och mera energi. Det är ju oerhört viktigt för denna fråga. Tillväxt till vad och i vilken riktning? Om tillväxten fortsätter i samma riktning som nu måste vi ha nya marknader. Det leder ofta till att vi exporterar sådant som kanske är ”onödor” till u-länderna, som får ökande skulder. Det är helt andra hjälpbehov som finns där. Nu menar jag inte alls att vi inte skall exportera kunnande och teknik till t.ex. öststaterna. Det är självklart att vi skall göra det. Men också där skall vi ha den nya inriktningen klar för oss: hellre satsa på alternativ teknik också i detta fall.

Herr talman! Det är naturligtvis riktigt att den elintensiva industrin behöver incitament för att ta fram effektiv teknik. Det visar sig att energianvändningen, så fort man inför en ny maskin eller process, i stort sett kan halveras. Det är ofta mycket lönsamt, men man brukar inte tänka i de banorna. Det behövs alltså incitament i form av prishöjningar. Men jag tycker att vi skall slå fast att detta inte har någonting att göra med Sveriges konkurrensförmåga. Ofta får man höra att stora delar av landet, Bergslagen, Norrland osv., kommer att slås ut på grund av kärnkraftsavvecklingen och höjda elpriser. Statsrådets tal andades en antydan av detta. Detta är ren och skär propaganda från kraftindustrin, en propaganda som inte har med verkligheten att göra. I t.ex. det övriga Europa är det alltid regel att den elintensiva industrin betalar ett lägre pris än hushåll och annan industri — verkstadsindustri, som inte alls drar så mycket elektricitet eller annan energi. Volvo i Gent gav mig uppgiften att den elintensiva industrin betalar hälften av det pris som hushållen betalar för el. Det finns alltså ingen risk ur konkurrenssynpunkt om vi skulle fortsätta med den modell vi har nu i Sverige. Man talar så förunderligt tyst om att den elintensiva industrin redan i dag betalar ett helt annat pris än vad hushållen betalar. Det finns många spännande möjligheter inför framtiden. Anna Horn af Rantzien har antytt en möjlighet här, nämligen vätgasen. Det finns en möjlighet att i samarbete med u-länderna använda sig av u-ländernas sol och kanske Medelhavets vatten utanför Tunisien för att få fram vätgas. Det har jag hört att västtyska företag arbetar med. U-länderna får då exportinkomster som är helt ofarliga, oc.. vi få? 2n energiform. Energin är helt kontrollerbar genom en fixering i metaller, s.k. hydrider. Det är inte någon risk för knallgas eller vätgasexplosioner. Som arbetsmarknadsminister har statsrådet möjligheter att stimulera industrin till denna sorts framtidssatsningar. Sverige är i dag ett rikt land därför att vi för några decennier sedan, i början av detta århundrade, hade framgångsrika företag som satsade på framtidens teknik. Vad gör våra företag i dag? De klamrar sig fast vid en uråldrig teknik, åtminstone de som hörs i massmedia. Jag tycker att regeringen, och i synnerhet arbetsmarknadsministern, har ett ansvar att genom klara regler och styrmedel i form av skattelättnader och avgifter se till att det blir lönsamt att utveckla ny teknik och på allt sätt driva fram en satsning på morgondagens teknik.
Herr talman! Oavsett processtekniskt kunnande, teknisk utveckling och den satsning på nytt kunnande som kommer nu — något som vi vill se mera av, som vi vill skall dominera — måste vi ändå säga att industrin kommer att behöva mycket el också i framtiden. Det gäller att ta fram en produktion av denna energi, så att industrin verkligen får tillgång till den. Jag vet att det finns en omfattande teknikutveckling både ute i Europa och i andra delar av världen. Men vi skall inte minska ned de problem vi har i vårt eget land när det gäller massaoch pappersindustrin, gruvoch stålindustrin, aluminiumframställningen och allt vad vi har inom den tunga industrin. Vi skall inte minska ned problemen. En del av oron hos industriföreträdarna och de anställda i denna industri ligger i att de känner att vi som står för kärnkraftsavvecklingsbeslutet förringar deras oro och problem och talar om dem som om de egentligen inte existerar. Vi ser också långt framåt, in i nästa århundrade, utan att se vad som är deras bekymmer 1995, 1998 osv., dvs. före år 2000. Det är denna typ av diskussioner och klarlägganden som jag tror att vi måste göra från båda håll. Vi skall inte skrämmas, vare sig vi står för det ena eller det andra ställningstagandet. Anna Horn af Rantzien tog upp vätgasbussar. Ett av de problem som jag har fått mig föredraget är just hur man skall förvara gasen i tankar. Man testar nu tankar. Hitintills har de tankarna varit så oerhört stora och tunga och otympliga att de inte har varit användbara.

Herr talman! Arbetsdomstolen har nyligen meddelat en dom om lovligheten av fackliga stridsåtgärder som vidtagits mot ett fartyg i Göteborgs hamn. Fartyget gick i linjetrafik mellan Europa och USA:s västkust, och anlöpte enligt sin tidtabell Göteborg var sextiotredje dag. Som Karl-Erik Persson redogjort för i interpellationen gällde stridsåtgärderna ett fartyg registrerat på Cypern och med filippinsk besättning för vilken ett filippinskt kollektivavtal gällde. Åtgärderna vidtogs sedan fartygets kapten vägrat träffa ett s.k. ITF-avtal. Sjöfolksförbundet förklarade fartyget i blockad. För att stödja blockaden vidtog Sjöfolksförbundet självt som sympatiåtgärd viss ytterligare blockad som avsåg bogerbåtsassistans m.m. Detta arbete reglerades av ett kollektivavtal mellan Sjöfolksförbundet och Sveriges redareförening. Dessutom vidtog Svenska transportarbetareförbundet sympatiåtgärder avseende lastning och lossning av fartyget. Det arbetet reglerades i det s.k. stuveriavtalet med Sveriges stuvareförbund. I den aktuella domen har arbetsdomstolen funnit att fackliga stridsåtgärder är olovliga enligt medbestämmandelagen om de syftar till att framtvinga ett undanröjande eller en ändring av ett bestående kollektivavtal mellan en arbetsgivare och en annan arbetstagarorganisation. Detta gäller såväl när stridsåtgärderna riktar sig direkt mot arbetsgivarparten i det kollektivavtalet som när de utgör sympatiåtgärder riktade mot 2n motpart i den angripandes eget kollektivavtal . Arbetsdomstolen fann också att dessa regler även gäller stridsåtgärder som vidtas i Sverige i syfte att undanröja eller åstadkomma ändring i ett avtal mellan utländska parter för en utländsk arbetsplats. Som förutsättning gäller då att åtgärder i detta syfte enligt tillämplig utländsk lag är olovliga i förhållandet mellan avtalsparterna. Arbetsdomstolen framhåller dock att det i sådana fall måste göras undantag för fall där det uppenbarligen skulle strida mot grunderna för den svenska rättsordningen att tillämpa den utländska lagen på frågan om lovligheten av stridsåtgärder i förhållandet mellan parterna i det utländska avtalet. Karl-Erik Persson har mot bakgrund av domen frågat mig dels om jag anser att de inskränkningar i de fackliga organisationernas rättsliga möjligheter att vidta stridsåtgärder som följer av domen är acceptabla, dels om jag avser att ta några initiativ på lagstiftningens område för att eliminera de, som han anser, ur facklig synpunkt ödesdigra konsekvenserna av domen. I den aktuella domen ställs frågan om svenska arbetsrättsliga reglers tillämplighet i internationella förhållanden på sin spets. Arbetsdomstolen har emellertid i domen förklarat sig inte ha anledning att i målet gå djupare in på de frågor som kan uppkomma vid konkurrens mellan kollektivavtal när en utländsk arbetsgivare bedriver arbeten i Sverige och har träffat kollektivavtal både med en utländsk facklig motpart för dess medlemmar och med en svensk arbetstagarorganisation. Inte heller har domstolen funnit anledning att gå in på frågan om lovligheten av stridsåtgärder i sådana sammanhang, Arbetsdomstolens dom berör komplicerade frågeställningar på den internationella privaträttens område. För att kunna bedöma konsekvenserna av domen krävs djupa och ingående analyser. Den tid som gått sedan domen meddelades har inte medgett sådana analyser. Det är alltså nu för tidigt att ta bestämd ställning till de frågor Karl-Erik Persson har ställt till mig. Regeringen följer givetvis utvecklingen på detta område. I samband med medbestämmandelagens tillkomst uttalades vad som skulle gälla i fråga om rätten att tillgripa stridsåtgärder. Skulle det visa sig att utvecklingen innebär icke avsedda inskränkningar i de fackliga organisationernas möjligheter att vidta sådana åtgärder kommer frågan om förslag till lagändringar att övervägas. Jag har beslutat mig för att låta en särskild arbetsgrupp analysera arbetsdomstolens dom och därmed samanhängande frågor. Denna grupp skall fungera som en undergrupp till den inom arbetsmarknadsdepartementet redan befintliga beredningsgruppen för EG-frågor på arbetslivsområdet, som har till uppgift att förbereda frågor om integrationen till EG.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. I svaret på interpellationen säger arbetsmarknadsministern följande. : ”I samband med medbestämmandelagens tillkomst uttalades vad som skulle gälla i fråga om rätten att tillgripa stridsåtgärder. Skulle det visa sig att utvecklingen innebär icke avsedda inskränkningar i de fackliga organisationernas möjligheter att vidta sådana åtgärder kommer frågan om förslag till lagändringar att övervägas.” Enligt min uppfattning är denna dom bevis nog för att man snabbt skall vidta åtgärder i MBL. AD:s dom bevisar ju att internationellt solidaritetsarbete för den svenska fackföreningsrörelsen är omöjligt att bedriva. Det skrämmande är ju t.ex. att om ett svenskt fackförbund som en internationell solidaritetshandling skänker pengar till sina kämpande broderorganisationer strider detta mot 42 § medbestämmandelagen. Det svenska fackförbundet kan då av den svenska arbetsdomstolen dömas att betala skadestånd till den utländska arbetsgivaren för den skada denne anses ha åsamkats. Detta måste vara en historisk dom som innebär en tillbakagång för den svenska fackföreningsrörelsen. Följande hände nämligen: Fartyget Britannia hade filippinsk besättning som tidigare varit medlem i ITF:s medlemsorganisation på Filippinerna. Denna organisation hade ett kollektivavtal med arbetsgivaren som ITF godkänt. Arbetsgivaren sade upp detta avtal och träffade avtal med en ”gul” fackförening som inte var medlem i ITF. Avtalet medförde lönesänkningar för det filippinska sjöfolket med 30-50 90. Då är det inte konstigt att man kunde läsa tidningsrubriker där det sades att redarna jublar efter AD-domen. Vilka konsekvenser detta kommer att få kan man bara spekulera över med tanke på att Redareföreningen uttalade sig direkt efter domen och att flera ärenden nu ligger hos arbetsdomstolen, vilket kommer att begränsa Svenska sjöfolksförbundets möjligheter till internationell solidaritet. Det är oroväckande om regeringens arbetsgrupp skall se på denna fråga i ett EG-sammanhang. Den fråga som man då med stor oro måste ställa är vad denna arbetsgrupp skall titta på när det gäller den svenska lagstiftningen i förhållande till EG. Är det Storbritanniens lagstiftning som arbetsgruppen skall titta på? Det brittiska sjöfolksförbundet har knappast någon möjlighet att ingripa mot rättsövergrepp av andra sjöfolksförbund. I Västtyskland är möjligheterna till internationell solidaritet också begränsade. Holländska sjöfolksförbundet har också lika små möjligheter när det gäller internationell solidaritet. Jag anser därför att det inte skall vara möjligt att utländsk lagstiftning skall kunna påverka den svenska arbetsrättsliga lagstiftning som denna fråga gäller. Jag ser med stor oro på att arbetsmarknadsministern endast tillsätter en grupp som skall se över dessa frågor. Den arbetsrättslagstiftning som den svenska fackföreningsrörelsen har tillkämpat sig under lång tid håller nu snabbt på att raseras. Såvitt jag förstår har arbetsdomstolen gjort en 180-gradig svängning när det gäller sådana här frågor. Arbetsdomstolen var emellertid inte enig när det gäller denna dom. De fackliga representanterna gick emot domen. Domen är svår och krånglig att läsa. Jag har domen och har försökt läsa den, men jag begriper den inte. Men såvitt jag förstår har en total ändring gjorts av 41 och 42 §§, så att den inte längre innehåller det som den svenska fackföreningsrörelsen har kämpat för.

Herr talman! Frågan om ITF-avtalet, dvs. avtalet mellan Internationella Transportfedrationen och vederbörande fackförening, finns inte med i domen eller i sakframställningen. Det behöver i och för sig inte vara fel att det avtalet berörs. Jag förutsätter att det som Karl-Erik Persson säger är alldeles riktigt, men den delen av skeendet finns alltså inte med i partsframställningen i domen. Karl-Erik Persson frågar: Vad skall man i detta sammanhang titta på när det gäller Europa och övriga världen? Ja, vad vi skall se är på vilket sätt 41 och 42 §§ medbestämmandelagen påverkar eller påverkas av kontakterna med det internationella privaträttsliga området — vilka effekter den svenska lagstiftningen kan få på andra avtalsområden än just det som finns med i Britanniadomen, eftersom den domen handlar om sjöfolk och transportavtalet. Det gäller alltså att utröna vilka andra områden som kan komma att beröras. Jag delar Karl-Erik Perssons uppfattning att denna dom, som kanske är den mest omfattande på mycket länge, för en icke jurist — kanske också för en erfaren jurist — är svår att för det första läsa och för det andra dra slutsatser av. Bl.a. av det skälet har jag ansett att det finns anledning att be ett antal lagkloka att titta på just vilka effekter den här domen kan få. Domen betyder ju att fredsplikt för organisationer även gäller internationella förhållanden. 42 § i medbestämmandelagen omfattar inte bara ekonomiskt stöd utan också stöd i form av stridsåtgärder. Om en utländsk part med utländskt avtal och utländska anställda utsätts för en stridsåtgärd i Sverige av en svensk organisation, så skall enligt den här domen 42 § gälla på precis samma sätt som om det vore fråga om rent inhemska förhållanden, dvs. förhållanden i Sverige. En förutsättning är att det utländska avtalet skall respekteras i Sverige. Strider det mot grunderna för svensk rättsordning så accepteras det naturligtvis inte. Jag tror inte att Karl-Erik Persson och jag i den här debatten kommer mycket längre. Vi har båda konstaterat att själva domen är svårgenomtränglig, att den kräver omfattande analys. För att få hjälp med denna analys har jag tillsatt en arbetsgrupp. Jag hoppas att vi, när denna grupp är färdig med sin analys, skall få ett bättre underlag. Om denna dom — det sade jag i min inledning — får sådana effekter att det blir inskränkningar som vi inte hade tänkt oss, då kommer vi att vidta en lagändring.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern och jag är överens i den här frågan. Också jag har haft kontakt med rättsjurister som arbetat med den här domen, gått igenom den och på det viset försökt tolka den. Enligt den tolkning som jag har redogjort för i interpellationen har juristerna kommit fram till att domen kan röra fackligt arbete inom Sverige. Anställda vid t.ex svensk gruvindustri brukar göra solidaritetsinsatser för sina kolleger i Sydafrika. Domen skulle innebära att den sydafrikanska regeringen skulle kunna stämma Svenska gruvindustriarbetareförbundet inför svensk arbetsdomstol och att förbundet skulle kunna bli fällt enligt 41 § och 42§. Jag har också varit i kontakt med Svenska sjöfolksförbundet, som delar oron för att det blir svårt att komma åt de redare som utnyttjar t.ex. filippinska arbetare på ett osmakligt sätt. Jag tror att både arbetsmarknadsministern och jag uppfattar förhållandena som ovärdiga. Enligt den här domen kan man tyvärr inte göra någonting åt det. Det är bra att arbetsmarknadsministern ser till att någon lagklok person får i uppdrag att se över det här. Jag hoppas bara att det inte tar för lång tid, så att Svenska sjöfolksförbundet hindras att vidta stridsåtgärder mot sådana här övergrepp. Jag tycker att Svenska sjöfolksförbundet har skött sina åligganden i detta sammanhang bra under en lång tid. Kommer nu dess möjligheter att begränsas när det gäller bekvämlighetsflaggade fartyg — det är sådana det egentligen handlar om — är det enligt min mening mycket olyckligt. Såvitt man kan utläsa av Redareförbundets organ är det rena bingo för redarna när det gäller att kunna utnyttja den här arbetskraften.
Herr talman! Jag hade inte tänkt förlänga debatten, men jag måste korrigera Karl-Erik Persson på en punkt. Den sydafrikanska regeringen kan inte stämma in en svensk arbetstagarpart. Detta är ett förhållande som rör arbetsgivare och arbetstagare. Det framgår även av mitt svar att det skall vara ett avtal som följer svensk grundläggande rättsordning. När det gäller Sydafrika har vi våra ståndpunkter klara.
Herr talman! Låt mig korrigera vad jag nyss sade — Sydafrikas regering var en felsägning från min sida.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. För fyra år sedan beslöt riksdagen att den civila fartygsproduktionen vid Kockums i Malmö skulle läggas ned. Som anställd vid varvet sedan 1969 måste jag trots allt erkänna att det var ett vettigt beslut. Även om efterfrågan på fartyg i dag stiger, tror jag att loppet är kört för Europas del i allmänhet och för Sveriges del i synnerhet att tillverka stora fartyg. Det måste man nog trots allt erkänna. Man kan inte fresta skattebetalarna hur mycket som helst. I samband med nedläggningen beslöts att Kockums Marine AB skulle bildas. Företaget skulle sköta stora delar av den svenska marinens ubåtstillverkning. Man skulle få lov att satsa på export, och man lyckades i absolut högsta internationella konkurrens erhålla en exportorder till ett värde motsvarande 12 miljarder kronor från Australien. Det var unikt att ett litet neutralt land som Sverige fick en sådan order. Men Kockums Marine i Malmö lyckades ro detta i land. Allt verkade då vara frid och fröjd. Men det är inte så länge sedan det började talas om att flytta tillverkningen från Malmö till Karlskrona. Jag skall inte stå här och säga något negativt om Karlskrona, men jag är övertygad om att skulle ubåtstillverkningen flyttas från Kockums Marine i Malmö till Karlskronavarvet, skulle mycket av den kompetenta arbetskraften som finns i dag på Malmövarvet inte följa med till Karlskrona. Det skulle på sikt innebära dels att den svenska marinen får sämre ubåtar, dels att Sveriges möjligheter att exportera ubåtar och ubåtskunnande försvinner. För någon månad sedan kom det en PM från industridepartementet som väckte stor oro dels inom företagsledningen hos Kockums Marine i Malmö, dels bland de fackliga organisationerna. Även lokalpolitiskt väckte denna PM stor oro. Kaj Janérus påstår att denna PM och vad den syftar till inte har diskuterats inom styrelsen. Publiceringen av denna PM, och med tanke på reaktionerna, kan närmast symboliseras med elefanten som trampade in i porslinsbutiken. Kockums Marine offererar i dag för stora exportorder. Det förbättrar inte läget när det blir en debatt i Sverige om var någonstans en eventuell framtida ubåtsproduktion skall förläggas. Herr talman! Jag tror att det svar som statsrådet i dag har givit är trots allt ett lugnande besked, dels till Malmö men även till Karlskrona. Jag vill uttrycka en önskan att om sådana här PM skall skickas ut i framtiden skall de förankras i förväg, så att vi inte får den debatt som vi har haft under hösten både i Malmö och i Karlskrona. För att få ett klargörande från regeringen skulle jag vilja ställa följande fråga. Vi vet att svenska marinen inte orkar med några större ubåtsbeställningar i framtiden. Kommer regeringen att aktivt delta i och hjälpa till så att Kockums Marine i Malmö skall kunna fortsätta sin satsning på exporten, så länge den överensstämmer med de vapenexportsregler som vi har bestämt här i Sveriges riksdag?

Herr talman! Jag tycker inte att statsrådets historieskrivning till alla delar är korrekt. Det har faktiskt funnits ganska ”tunga” röster på marint håll att flytta ubåtstillverkningen från Malmö till Karlskrona. Jag kan inte tänka mig att den debatten helt har undgått statsrådet. Statsrådet säger att debatten har skapat oklarhet i Karlskrona. Det har den faktiskt också gjort i Malmö. Den PM som skickades ut från industridepartementet tog många inblandade parter på sängen. Det står jag inte här och säger i dag för att vinna några eventuella lokala politiska poänger. Det är ett faktum att företagsledningen, fackliga organisationer, partier —t.o.m. statsrådets eget parti — i Malmö var mycket oroade över promemorian. Däremot kan jag hålla med om att från Malmös håll begär vi inte att man skall ändra andelen tillverkade ubåtar i framtiden. Låt gärna Karlskrona behålla den del som de har haft tidigare. Det har fungerat bra och kommer förhoppningsvis att göra så även framöver. Problemet är bara, att om Karlskrona inte får order på ytfartyg, är det osäkert om man kan behålla personal som kan tillverka dessa 50 90 av de framtida ubåtarna i A 19-serien. Svaret på min fråga kan jag bara buga och tacka för.

Herr talman! Jag tackar utrikeshandelsministern för svaret. Jag har med intresse lyssnat på det, men måste erkänna att om jag inte haft det skriftliga svaret i handen, hade det varit svårt att följa. Jag vill påstå att nuvarande ordning är krånglig och kostsam och motarbetar nordisk samverkan.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 Importören kan i så fall ansöka om temporär tullfrihet, vilket samtidigt medför temporär befrielse från moms. För det tredje krävs det då i regel deposition eller annan säkerhet. För det fjärde föreskrivs från den regeln undantag i vissa specificerade fall. Till sist för det femte: Därutöver har en lokal tullmyndighet möjlighet att själv medge undantag från depositionstvånget. Medge, herr talman, att det är snårigt. Osökt kommer jag att tänka på skolläraren som sade: Det här kan ju verka enkelt, men vänta tills jag har förklarat, så skall ni se hur svårt det är! Min andra synpunkt i detta sammanhang, vilken inte kan överlämnas till utrikeshandelsministern utan i hög grad gäller samarbetsministern, är att det tar mycket lång tid mellan beslut i Ministerrådet och genomförandet på nationellt plan. Det aktuella fall som jag har beskrivit gäller ett beslut i Ministerrådet. Det informerades om detta i ett så genomslagskraftigt sammanhang som TV:s Anslagstavlan i mars 1989. Den information som då lämnades kunde inte tolkas på annat sätt än att kravet på deponering var avskaffat. Det som då sades var att t.ex. en konstnär som vill ställa ut i Norden inte längre skulle behöva deponera pengar i tullen — det skulle föreligga ett hinder mindre. Detta sades alltså i mars. Den nu aktuella utställningen kom i september, och utställaren avkrävdes 18 000 kr. i deposition. Jag menar att detta inte stämmer med det som uppfattades som ett beslut i Nordiska ministerrådet. Nu erkänner, herr talman, fru statsrådet att detta är ett problem och säger att det skall undanröjas. Så långt är vi naturligtvis överens, och jag tycker att det är bra. Men det är naturligtvis ett problem att man säger att förändringen redan har skett och att handläggningen inte kommit längre än till att ämbetsmannakommittén arbetar med saken och att man avser att inom en snar framtid genomföra en författningsändring. Jag skulle vilja att statsrådet preciserade vad som här menas med ”en snar framtid”. Skall det ske vid Lucia eller vid midsommartiden nästa år? Det vore värdefullt att få besked på den punkten. Jag har vidare den meningen att det visserligen ofta tas snabba och i och för sig goda beslut, men att det i uppföljningen kan brista oerhört. Jag skulle därför vilja att utrikeshandelsministern hälsade till samarbetsministern att det på den punkten inte kunnat ges något nöjaktigt svar — det behövs en ordentlig skärpning, om vi skall kunna tala om ett smidigt samarbete i Norden.

Herr talman! Jag polemiserar inte emot att detta kan vara krångligt och att det behövs en ingående information om vad som gäller. Problemet var ju närmast att det som man informerade om inte hade giltighet. Nu säger fru statsrådet att ”snar framtid” skall tolkas som två å tre månader. Det tackar jag för. Men jag kan ändå konstatera att det tog ett helt år från det att Ministerrådet i Anslagstavlan i TV annonserade att det hela var klart tills det hela kunde bli verklighet. Den tidsdiskrepansen är enligt min uppfattning mycket olycklig, eftersom det i och med denna uppstår en rad problem. Jag delar också fru statsrådets synpunkter vad gäller att vi alla har ett ansvar i detta sammanhang. Men icke förty anser jag ändå att vi som parlamentariker har en skyldighet att trycka på så att Ministerrådet gör sitt yttersta för att kunna reda ut frågor av detta slag. Detta, herr talman, är ju inte det enda problemet; vi har rader av bekymmer när det gäller gränsgångare. Det kan röra sig om personer som har arbete i grannlandet, det kan röra sig om frågor på socialförsäkringsområdet och det kan gälla inte minst svenska lastbilsåkare som kör i Norge, och tvärtom. Vi har enligt min mening en rad punkter som behöver redas ut. Jag vill ändå tolka utrikeshandelsministern så att hon är beredd att vara med och verka i den anda som vi båda har talat om här. Och så långt kan jag förklara — Prot. 1989/90:38 mig nöjd. 4 december 1990

Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret, och särskilt för det som sades i slutet av svaret där han mycket klart markerade att vi inte vill se Pol Pot tillbaka i regeringen i Phnom Penh. Det finns tre kriterier för att Sverige skall upprätta diplomatiska förbindelser. Det första kriteriet är att landet skall ha erkända och säkra gränser, vilka finns i fallet Cambodja. Det andra kriteriet är att regeringen skall ha en rimlig kontroll över det egna territoriet, och det tredje kriteriet är att det skall finnas en administrativ apparat för att man skall kunna klara av att sköta landet. Det första kriteriet klarar Cambodja, och det tredje likaså, enligt vad jag förstår. Problemet är då om regeringen i Phnom Penh har en rimlig kontroll över landets territorium. Den första frågan är om vietnamesiska trupper fortfarande finns kvar i landet. I den frågan säger internationella bedömare — och även Sten Andersson i lördags, såvitt jag förstår — att de vietnamesiska trupperna numera är ute ur Cambodja. Det är alltså cambodjaner som strider mot cambodjaner. Den andra frågan är hur pass stort inflytande gerillan har i området, och huruvida de har kontroll över en större del av territoriet eller en mindre del. Där säger internationella bedömare att Phnom Penh-regeringens trupper har kontroll över runt 170000 m? av totalt 180.000 m?, och resten behärskas av gerillan. Vad utgör en rimlig kontroll över territoriet? Här tycks regeringen i Phnom Penh ha en rimlig kontroll över territoriet. Jag vill återigen fråga utrikesministern: Vad är en rimlig kontroll, om man i det här fallet inte kan säga att regeringen i Phnom Penh har en sådan? Vad gör den svenska regeringen för att verifiera sådana här uppgifter? Man får ju ofta i sådana här lägen hålla sig till internationella bedömares uppgifter.

Fru talman! Man skall givetvis inte gå efter procentsatser. Men låt mig påminna om fallet Angola. Sverige upprättade diplomatiska förbindelser med MPLA-regeringen i Luanda när gerillatrupperna stod ungefär en mil utanför centrum av Luanda. Då upprättade Sverige diplomatiska förbindelser med MPLA-regeringen. Det var då fråga om en mindre rimlig kontroll av territoriet än vad den nuvarande Phnom Penh-regeringen har över territoriet i Cambodja. Regeringen har under det senaste halvåret haft två diplomater i Cambodja och i Phnom Penh. Man har då haft möjligheter att verifiera och kontrollera en del av de uppgifter som förekommer. Nog borde regeringen ha kunnat få uppgifter som styrker påståendet om att regeringen i Phnom Penh har kontroll över territoriet?

Fru talman! Jag vill återigen göra jämförelsen med Sveriges upprättande av diplomatiska förbindelser med MPLA-regeringen i Luanda. Det skedde i ett läge då det fanns tre olika gerillastyrkor som stod utanför Luanda. Trots detta upprättade Sverige diplomatiska förbindelser. Självfallet har de diplomater som vi skickar till Phnom Penh svårigheter att bedöma läget och hur stark gerillan eller regeringen är. Här får man lita på internationella uppgifter eller bedömningar som skickas in från andra observatörer. Sten Andersson säger i sitt svar: ”Vi gör dock i dag bedömningen att läget härvidlag kan te sig klarare längre fram.” Sådana här gerillastrider kan pågå i kanske 10, 15, eller 20 år. När kan regeringen säga att läget är något klarare? Kommer man någonsin att få den klarheten? Skall vi avstå från att upprätta förbindelser med en regering, som verkar ha en rimlig kontroll över sitt territorium, fastän vi kan hjälpa till att förhindra Pol Pot att återkomma till makten?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

Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret. Till att börja med vill jag konstatera att det är utomordentligt betungande ekonomiskt för en polack att få visum till Sverige. Visumkostnaden, 90 000 zloty, motsvarar nästan en månadslön. För svenskar som skall till Polen är kostnaden mellan 80 och 150 kr. På färjan kan man få en lägre viseringsavgift. Avgiften motsvarar ett par timmars arbete i vårt land. En avsevärd sänkning av viseringskostnaden för polacker skulle enligt min mening i hög grad underlätta förbindelserna mellan våra länder. Den minskade intäkten för statskassan, som en sådan sänkning skulle medföra, skulle vara lätt att bära med tanke på de positiva effekterna. Jag skall ge några exempel. Runt om i vårt land pågår ett ökande miljösamarbete med Polen. Redan i dag har ett tiotal kommuner i Sverige skaffat en miljövänort i Polen. Vi står säkert inför en snabb ökning av antalet. För att det här samarbetet skall underlättas är det viktigt att miljöintresserade människor från Polen får chansen att se hur vi har löst olika miljöproblem i Sverige. Ett sådant besöksutbyte skulle i allra högsta grad ligga i vårt eget lands intresse. En minskning av viseringskostnaden är en viktig faktor i sammanhanget. På samma sätt kan vårt land ge vägledning när det gäller ekonomiska reformer. Det effektivaste sättet att hjälpa Polen i detta avseende torde vara att ge så många polacker som möjligt chansen att studera svensk företagsamhet och hur svenska företag organiserar sitt ekonomiska liv. Det gläder mig att regeringen har vidtagit vissa åtgärder i det här fallet.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
Fru talman! Det är också min förhoppning. Jag ser dock en betydande svårighet för polacker att avstå från den valutainkomst som viseringsavgiften för svenskar innebär. Även om vi inte skulle kunna få till stånd en sådan här överenskommelse, tror jag att det är viktigt att vi minskar våra viseringskostnader. Att vi skulle vara bundna av internationella regler i det här avseendet, kan jag inte acceptera. Polen har ensidigt gått ifrån reglerna och sagt att man kan acceptera ungefär halva viseringskostnaden om man gör viseringen på färjorna. Det finns säkert stort spelutrymme för utrikesministern när det gäl ler att ta initiativ i den här frågan, som jag tycker är viktig för det framtida samarbetet mellan våra länder.

Fru talman! Även jag vill tacka för svaret. Saharier som flytt från Marocko eller de delar av Västsahara som Marocko kontrollerar kan berätta om hur Marocko på olika sätt gör livet svårt, ibland outhärdligt, för saharierna. Familjer tvingas leva åtskilda, människor kastas i fängelse eller försvinner helt enkelt. Västsaharierna behandlas sämre än andra folk som finns i de ockuperade områdena. De trakasseras t.ex. ständigt av polisen, uppger de som lyckats fly därifrån. Förutom de deportationer som skett av sahariska ungdomar till Marocko har en mängd andra brott mot mänskliga rättigheter ägt rum. Detta framgår också av de ställda frågorna. Det finns därför enligt min åsikt skäl för Sverige att agera än mer aktivt för att påtala dessa missförhållanden och bringa klarhet i dessa frågor. Ett sätt att göra detta skulle vara att få till stånd en undersökningskommission som på plats undersökte de förhållanden vi här talar om. Detta skulle kunna ske genom att man utser en rapportör enligt det system som finns upprättat för kommissionens arbete. Det skulle vara en konkret handling i syfte att bringa klarhet i förhållandena på de ockuperade områdena. Även om tidigare försök att utse sådana här rapportörer har visat sig svåra att genomföra, får detta inte innebära att vi ger upp i förväg. Vi kan mycket väl föreslå detta och hoppas på en positiv reaktion. Min följdfråga är då: Betyder utrikesministerns svar att regeringen tänker ta initiativ för att försöka få fram sådana rapportörer?
Fru talman! Jag tackar för svaret. Det är väsentligt att vi påtalar och beivrar brott mot mänskliga rättigheter var de än sker. Det är glädjande att utri kesministern i det här svaret pekar på olika vägar som Sverige följer för att nå dessa mål även i denna del av världen. Så jag tackar därför för svaret.
Fru talman! Jag vill också tacka för svaret. Det ser positivt ut på många sätt, och jag tror att vi allihop är överens om vad som sägs där. Jag känner också till att Norden inte har varit enigt i dessa frågor. Det är just därför jag har föreslagit att man skulle försöka med ett nordiskt initiativ. Det betyder ganska mycket om flera länder från den demokratiska delen av världen tar ett gemensamt initiativ. Intresset i Sverige tycks ju vara större än i andra nordiska länder. Om det beror på att vi här har en kommitté för Västsahara eller på att vi här har bildat en kommitté, därför att intresset är större, är svårt att yttra sig om. Men jag hävdar att det i alla fall skulle vara mycket fint om Norden kunde ta ett eget initiativ vad gäller denna fråga. Det har sedan sist skett en förbättring i och med att det nu finns en enig resolution i vilken alla nordiska länder är med. Det ser jag mycket positivt på. Kanske kan det bero på oss att detta har kommit till stånd, och vi har i så fall nått en del av det som jag efterfrågar.
Fru talman! Även jag vill tacka för svaret. Det ger enligt min uppfattning en uttömmande bild av läget just nu mellan Polisario och Marocko. Vad man ifrågasätter i detta sammanhang är den brist på fredsvilja som Marocko visar. Polisario har däremot givit många konkreta bevis på att man är beredd till förhandlingar för att kunna nå sitt självbestämmande. Utrikesministern säger i svaret att den svenska regeringen naturligtvis har välkomnat det första mötet som har ägt rum och dessutom har uppmanat parterna till ”fortsatt direkt dialog”. Jag undrar då: På vilket sätt har detta skett? Och hur skall vi få detta andra möte till stånd? Det är ju det frågan egentligen gäller. Jag inser att vi inte kan lösa alla dessa problem, men jag anser att svensk utrikespolitik de senaste åren har visat många prov på brobyggande. Det känner vi ju väl till. Och min fråga är alltså: Hur kan man gå vidare med detta?

Fru talman! Jag stöder det som utrikesministern sade om att Sverige skall arbeta så mycket som möjligt via FN, vilket naturligtvis inte utesluter direkta dialoger, vilket regeringen har. Men arbetet via FN sker ju via kommissionen för de mänskliga rättigheterna, och det är därför rätt väg att gå. Det är glädjande att Sten Andersson säger att man från svensk sida tänker ta upp frågan om de mänskliga rättigheterna i kommissionen. Det finns nämligen mycket att påtala, och jag skall nämna ett exempel. Polisario har ca 2 500 marockanska krigsfångar, och vid fem olika tillfällen har Internationella röda korset kunnat besöka dessa människor för att studera situationen. Marocko har enligt Polisario ca 500 sahariska krigsfångar. Dessutom har Marocko ca 1 000 civila sahariska fångar. Trots att Marocko har undertecknat Genåvekonventionen har Internationella röda korset aldrig fått besöka dessa sahariska krigsfångar. Här rör det sig om en vädjan som underligt nog inte har offentliggjorts av Röda korset förrän 1988. Detta är därför ett argument som ger Sverige ännu större anledning att agera i fråga om detta.
Fru talman! Jag ser det som positivt att representanter från alla partier utom folkpartiet deltar i denna debatt. Men en representant från folkpartiet får svar på denna fråga i ett annat sammanhang. Det är också viktigt att vi är eniga. Vi har tagit upp dessa frågor för att ytterligare trycka på och visa att det finns ett stort politiskt intresse från alla partier att det händer något när det gäller det västsahariska folket.

Fru talman! Marianne Andersson har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att — när gruppbostäder byggs — ge större utrymme för lokala avvägningar med hänsyn till de enskilda individernas behov i ett gruppboende. Först vill jag redogöra för de regler som gäller. I lånebestämmelserna slås det fast att endast bostäder som är fullvärdiga och avsedda för permanent bruk och självständigt boende berättigar till bostadslån och räntebidrag. När det gäller kollektiva boendeformer, t.ex. gruppboende, får enligt låneföreskrifterna mindre avsteg göras från kraven på utrustningsoch utrymmesstandard under förutsättning att detta kompenseras av intilliggande gemensamma utrymmen och gemensam utrustning. I fråga om nyoch ombyggnad av ålderdomshem finns ytterligare avstegsmöjligheter. De enskilda lägenheterna skall dock bestå av minst ett rum och kokskåp, utrymme för toalett och dusch samt entréutrymme och ha sådan storlek att de kan användas av en rullstolsbunden person. Den lägre standarden skall kompenseras av gemensamma utrymmen för matlagning, måltider och samvaro och den utrustning som finns där. Den nuvarande bostadsfinansieringen ger kommunerna goda möjligheter att skapa bra bostäder för äldre och handikappade i enlighet med den sociala bostadspolitikens intentioner. Enligt min mening är regelsystemet därför inget hinder för att få fram bostäder som tillgodoser olika lokala behov och som samtidigt skapar flexibilitet.
Fru talman! Jag vill tacka bostadsministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är att jag anser det vara viktigt för de utvecklingsstörda och de senildementa att de verkligen kommer ut från de stora institutionerna till ett mer familjelikt boende. Detta boende bör då vara utformat på ett sätt som passar den enskilde individen så bra som möjligt. Kravet för att statsbidrag skall utgå är, som ministern sade, att boendet skall vara fullvärdigt. Detta innebär att krav ställs på t.ex. fullständig köksutrustning. Särskilt när det gäller de utvecklingsstörda tror jag faktiskt att det är på det sättet. Jag menar att begreppet fullvärdig bostad kan innebära olika saker för olika människor. För några kanske ett badkar är det mest önskvärda, medan ett kök för en person som inte har någon som helst möjlighet att använda det inte betyder något alls. Det vore bra om det i vissa gruppbostäder kunde byggas några lägenheter med kök och några utan, så att man på det sättet får ett mer anpassat boende och att dessa resurser i stället satsas på de gemensamma ytorna, t.ex. samlingsrum där de boende kan leva ett bra familjeliv, vilket ju är meningen. Det finns exempel på att man ute i landet avstår från dessa ytor för att uppfylla statsbidragskraven för den enskilda lägenheten. Det gäller att använda de resurser som finns på ett så bra och effektivt sätt som möjligt till gagn för den enskilde. Bostadsministern anser tydligen att det inte finns några hinder för att tillgodose de olika lokala behoven. I så fall har detta inte gått fram till huvudmännen ute i landet, eftersom de upplever reglerna som mycket strikta. Vad menas t.ex. med mindre avsteg från kravet på utrustningsoch utrymmesstandard? Kan det innebära att det t.ex. inte behöver finnas ett fullständigt kök i varje bostad för utvecklingsstörda?
Fru talman! När det gäller möjligheterna till lokal anpassning har jag understrukit i svaret att sådana möjligheter finns. När det sedan gäller begreppet fullvärdig bostad är det viktigt att klargöra att det är fråga om en bostad. Vi har alltså tagit ställning för att äldre och handikappade skall kunna lämna ett institutionsboende för ett boende ute i samhället. Då är grundvalen att det skall vara en bra bostad. Däremot kan man, som jag har antytt i svaret, göra vissa avsteg. En lägenhet skall bestå av minst ett rum och kök eller ett och ett halvt rum och kokvrå. När det gäller kollektivt boende, som gruppboendet är en form av, får enligt låneföreskrifterna mindre avsteg göras från de krav som gäller för utrustningsoch utrymmesstandard. Exempelvis kan köksutrustningen eller ytan vara något mindre. För att få en genomgång och analys av detta har regeringen gett i uppdrag åt socialstyrelsen att i samverkan med boverket samla och analysera de hittillsvarande kunskaperna och erfarenheterna av gruppboendet för äldre. En särskild arbetsgrupp har bildats för uppdraget. I den ingår företrädare för Kommunoch Landstingsförbunden och för SPRI. I uppdraget ingår, som jag sade, att analysera de hittillsvarande erfarenheterna av gruppboende, göra en översiktlig bedömning av den framtida utvecklingen av boendeformen, beräkna de samhällsekonomiska kostnaderna för gruppboende, analysera ekonomiska och kvalitativa skillnader i existerande gruppbostäder och sammanställa och dra slutsatser av aktuella forskningsoch utvecklingspro jekt rörande gruppboende. Tanken är att erfarenheterna från detta skall kunna ligga till grund för överväganden.
Fru talman! Det låter ju bra. Jag vill tacka för detta kompletterande svar att man ser över förhållandena. Det är oerhört viktigt att man hela tiden tar hänsyn till vem det är man bygger för. Ingen människa missunnar de handikappade att få en bra bostad — det är viktigt att understryka. Jag är fullt medveten om att detta är en känslig fråga, men om man inte kan använda den utrustning som finns i ens lägenhet, är man över huvud taget inte hjälpt av denna utrustning. Vi har ju den filosofin att människor skall vara kvar i vanligt eget boende så länge de har förutsättningar för det. De flesta kommer ju ändå att kunna bo helt och hållet på egen hand, och det är naturligtvis mycket positivt. Men vi vet att många av dem som kommer in i ett gruppboende är svårt handikappade. Det är en verklighet som vi inte kan bortse ifrån. Jag menar att det är viktigt att satsa på dessa människors vård, att man inte satsar så mycket på utrustning att man så att säga köper sig fri. I stället skall man försöka ge så bra vård som möjligt — det är det som är det viktiga.
Fru talman! Alf Wennerfors har frågat mig om jag vill medverka till en sådan ändring i lagstiftningen att det ges större möjligheter till bygglov för fritidsstugor i skärgården och kustbygden så att vi slipper flytande ”husbåtsbyar” i skärgårdsvikarna. För att mark skall få användas för bebyggelse skall den enligt planoch bygglagen vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet. Vid lämplighetsbedömningen skall bl.a. beaktas de särskilda bestämmelser som finns i naturresurslagen i fråga om tillkomsten av fritidsbebyggelse i vissa skärgårdsområden. Dessutom kan det krävas tillstånd enligt naturvårdslagens bestämmelser om bl.a. strandskydd. Gällande lagstiftning ger enligt min mening möjligheter till en lämplig avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen. Det är byggnadsnämnden som har att pröva om förutsättningarna för ny fritidsbebyggelse är uppfyllda. Därvid får omständigheterna i det enskilda fallet prövas. Bestämmelserna innebär att det finns visst utrymme för tillkommande fritidsbebyggelse också i skärgårdsområdena under förutsättning att den lokaliseras så att naturoch kulturvärdena bevaras. Detta möjliggör den bebyggelse som kan accepteras i känsliga naturområden. Jag är därför inte beredd att föreslå några lagändringar med den inriktning som Alf Wennerfors anger.
Fru talman! Jag tackar för svaret även om det var negativt. Jag vill alltså ha en liberalare lagstiftning, så att folk lättare kan köpa sig en tomt i skärgården och i kustbygden och framför allt så att vi slipper de husbåtar som alltmer tycks vara på väg. Det vill inte bostadsministern — det skall inte bli någon lagändring. Men vad säger då bostadsministern om just husbåtarna, som tydligen blir allt vanligare? Anser statsrådet att husbåtsboende i skärgården skulle vara en lämplig och trevlig utveckling?
Fru talman! Först vill jag slå fast att jag anser att de bestämmelser vi har när det gäller fritidsbebyggelse är till fyllest. Jag tycker inte att det bör vara fråga om någon uppluckring av de bestämmelserna. Tvärtom vill jag värna om att kommunerna här har möjlighet att fatta sina beslut, och jag tycker att en restriktiv inställning är befogad. När det sedan gäller husbåtarna vill jag framhålla att det i PBL-propositionen på s. 675 står angående lättflyttbara konstruktioner: ”Praxis upprätthåller inte något krav på att en byggnad skall vara förenad med marken. Många exempel finns på att husvagnar, redskapsvagnar etc. betraktas som byggnad och även några fall där husbåtar har ansetts vara byggnader — — —. Vid bedömningen av dessa och andra liknande fall har regeringsrätten tagit hänsyn till användningssättet, utformningen och varaktigheten i användningen. Var tyngdpunkten läggs i bedömningen är svårt att säga, men med tämligen stor säkerhet kan påstås att användning för bostadsändamål på samma ställe under längre tid än en normal campingsemester om några veckor medför klassificering som byggnad.” Med detta, Alf Wennerfors, har jag också klargjort min inställning. Jag tycker att det som sägs i propositionen och som riksdagen ställt sig bakom är att betrakta som ett klarläggande av hur man skall se på husbåtar. De skall alltså, om de ligger kvar en längre period, betraktas och klassificeras som byggnader.
Fru talman! Bostadsministern vill alltså inte ha husbåtar — så får jag tolka det här svaret. Jag tror att det kommer att bli svårt att tillämpa vår lagstiftning så att vi kommer åt husbåtarna, trots det som lästes upp. Men det är kanske en annan fråga. När nu bostadsministern inte vill ändra lagen och inte ändra sin inställning till husbåtar enligt vad som står i propositionen, gör jag ändå ett litet försök genom att fråga: Kan bostadsministern inte tänka sig att uttala sig för en liberalare tillämpning av lagstiftningen, så att människor kunde få tillfälle att skaffa sig tomt och stuga i kustbygderna och i skärgården?
Fru talman! Jag tycker att vi med förtroende skall överlåta åt de kommuner som har att arbeta med gällande lagstiftning att fatta sina beslut. För min del är jag inte beredd att rekommendera kommunerna att inta en liberalare ståndpunkt än vad lagstiftningen ger utrymme för. Det är här fråga om känsliga naturområden, och jag tycker att stor restriktivitet skall tillämpas.
Fru talman! Då får jag avslutningsvis bara uttala att jag tycker att lagstiftningen borde ge utrymme för mer stugor och tomter i kustbygden och i skärgården. Lagstiftningen borde tillämpas liberalare. Vi har en unik och underbar skärgård. Fler människor måste få uppleva den.
Fru talman! Då jag vill avslutningsvis konstatera att Alf Wennerfors och jag inte intar samma ståndpunkt i denna fråga.

Fru talman! Olle Östrand har frågat mig om jag är beredd att medverka till att fiskeförbudet för fritidsfiskare upphävs när det gäller sik-, abborroch strömmingsnät i det utökade förbudsområdet i Ljusnans mynning. Avsikten med de utökade begränsningar i fisket i Ljusnans mynningsområde som fiskeristyrelsen införde år 1986 är att skydda laxoch öringsbestånden. Ett problem med fiskevårdande bestämmelser är att få enkla, effektiva och lättövervakade föreskrifter som ger skydd åt arter som är utsatta för ett hårt fiske. Men samtidigt bör bestämmelserna inte onödigtvis försvåra fiske efter arter som tål ett större uttag. För att skyddet av laxoch öringsbestånden utanför Ljusnans mynning skall vara effektivt och lättövervakat omfattar förbudet allt fiske, förutom fiske med handredskap. För att å andra sidan minska de negativa konsekvenserna för berörda fiskare kan fiskeristyrelsen efter ansökan bevilja fiskare, för vars försörjning fisket är av väsentlig betydelse, tillstånd att fiska med andra redskap än handredskap i det yttre fredningsområdet kring Ljusnans mynning. Det ankommer på fiskeristyrelsen, som ju har utfärdat föreskriften, att följa utvecklingen och då bedöma om förbud kan jämkas eller upphävas.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det ante mig nästan att jag skulle få ett sådant här svar. Tyvärr är reglerna sådana att nämnda förbud slår blint. Det slår mot människor som egentligen inte skulle behöva drabbas. Enligt uppgifter som jag har inhämtat har förbudet kommit till efter en framställning från skogsbolaget Stora Kopparberg. I och med detta förbud mistade ortsbefolkningen och ett antal sommarstugeägare i det aktuella området en rättighet som de alltid har haft. Det gäller nämligen rätten till husbehovsfiske och möjligheten att odla ett fritidsintresse. Jag vill i detta sammanhang påstå, jordbruksministern, att det i allra högsta grad är naivt av fiskeristyrelsen att tro att man på detta sätt skyddar laxoch öringsbeståndet. Man kan ju inte fiska lax med strömmingsnät. Det kan röra sig om någon enstaka mindre lax eller öring som man kan få i sitt siknät. Men det är i det här fallet försumbart. Dessutom påstås det att man på det här sättet lättare kan bevaka tjuvfisket. Men tjuvfisket försiggår i huvudsak nedanför kraftverket, för det är där som de stora mängderna lax och laxöring finns. Det paradoxala är att man, samtidigt som det här förbudet gäller, upplåter 139 fasta fiskeplatser i kommunen =— de flesta i det aktuella området och 33 platser direkt utanför älvmynningen. De allra flesta platserna utnyttjas för laxoch öringsfiske. Vidare står handredskapsfiskare nedanför kraftverket och drar upp ca 5 ton lax och öring varje år — detta alltså samtidigt som ortsbefolkningen, som vill ha möjlighet att dra upp litet sik eller strömming i nät på lördagmorgon efter en ansträngande arbetsvecka, förmenas den rättigheten. Det är detta, jordbruksministern, som jag tycker är så horribelt. Det här är ett exempel på myndighetsutövning när denna är som sämst. Jag reagerar alltså kraftigt mot detta. Jag vill fråga: Är jordbruksministern, även om han kanske inte är beredd att medverka till att förbudet i dess helhet upphävs, kanske beredd att se till att förbudszoner kraftigt minskas?
Fru talman! Jag tror att varken Olle Östrand eller jag vill förmena dem som fiskar vid Ljusnans mynning rätten att en lördagmorgon efter en ansträngande dag få gå ned och fiska. Men detta gäller inte bara dem som bor vid Ljusnans mynning utan också alla dem som vill fiska uppefter hela Ljusnan, för vi måste ju se till att det finns lax och öring i älven. Det är bakgrunden till fiskeristyrelsens begränsningar här — begränsningar som naturligtvis ingen är glad över. Men på sina håll i Sverige är det så, att vi har en snabbt försvinnande stam av vinterlax. Speciellt när det gäller Ljusnan menar fiskeristyrelsen att tillgången på avelsfisk är alltför liten i förhållande till vad som behövs för att det skall vara möjligt att behålla ett genetiskt urval. Både Olle Östrand och jag vet hur viktigt det är att ett genetiskt urval kan bibehållas, så att den vilda laxen kanske kan räddas. Det är denna allvarliga fråga som är bakgrunden till genomförda begränsningar. Men å andra sidan säger jag i mitt svar att eftersom det här är en fråga för fiskeristyrelsen måste man där kunna bedöma om det går att jämka eller att upphäva olika bestämmelser, om dessa blir orimliga för befolkningen i övrigt. Nu är det så — och det säger Olle Östrand själv också, engagerad och kunnig fiskare som han är — att lax förvisso kan gå in i siknät. Men enligt vad man har sagt till mig kan lax gå in i abborroch strömmingsnät också. Men det är givetvis framför allt i siknät som lax kan gå in. Det är alltså inte så lätt att avgränsa laxöringen och sedan tillåta annat. Vidare är det möjligt att ge dispens om fiskeristyrelsen anser detta vara rimligt med tanke på de fiskare som har sin utkomst, sin näring, i dessa trakter.
Fru talman! För att få lax i strömmingsnät får det inte vara fråga om några stora fiskar. Däremot kan jag hålla med jordbruksministern om att man bör skydda laxoch öringsbeståndet. Det är vi fullständigt överens om. Men det skall inte åstadkommas på detta sätt. Nu drabbas ju ortsbefolkningen och sommarstugeägare. I första hand gäller det i stället att se över antalet fasta fiskeredskap med vilka både lax och laxöring dygnet runt fångas. Det lustiga i detta sammanhang är att många av de fasta fiskeplatserna arrenderas ut av skogsbolaget Stora Kopparberg, som på det sättet får stora inkomster varje år. Men samtidigt medverkar man till ett fiskeförbud för de nätfiskare som har fisket som ren hobby.

Fru talman! Dessa begränsningar utgör en del av de åtgärder som fiskeristyrelsen har vidtagit för att åstadkomma något som vi helt klart är överens om. Det gäller ju att klara den vilda laxen i området. Naturligtvis är mynningsområdet speciellt känsligt. Det vet vi alla. Där samlas ju laxen för att sedan gå uppåt älven. Alltså skall det sedan bli möjligt att fiska lax också längre uppåt älven. Olle Östrand kan kanske visa på ytterligare begränsningar på annat sätt när det gäller de fasta redskapen och möjligheterna till dispens. Det är klart att jag i så fall hoppas att fiskeristyrelsen tar fasta på sådana synpunkter efter att ha tagit del av den här debatten.
Fru talman! Tyvärr är det nog utsiktslöst för dem som jag ömmar för att få dispens för fiske i det aktuella området. Jag tror att den enda möjligheten att skapa bättre regler är att den här väldigt stora förbudszonen minskas. På det sättet skapar man möjligheter för dessa fiskare att bedriva sitt fritidsfiske. Om fiskeristyrelsen inte skulle vilja ändra reglerna i detta avseende, återstår väl inget annat än att ändra lagstiftningen för att på det sättet möjliggöra detta fritidsnöje för ortsbefolkningen och sommarstugeägarna i nämnda område.

Fru talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att ABB skall fullfölja sitt löfte beträffande Bergslagspropositionen. Överläggningar pågår mellan företrädare för regeringen och ABB om bolagets åtaganden i samband med insatserna i Västerbergslagen. Jag är därför inte beredd att nu närmare kommentera läget.
Fru talman! Jag har frågat vilka åtgärder regeringen har vidtagit när det gäller att se till att ABB verkligen fullföljer sitt avgivna löfte. Nu är vi inne på det andra året. Men nästan ända sedan Bergslagspropositionen presenterades har man från ABB:s sida varit väldigt negativ. Sysselsättningen i Ludvika har snarare minskat. Jag och andra i vpk har ställt frågan: Kan man verkligen lita på ABB:s löften i detta sammanhang, och vad är det för överläggningar egentligen som regeringen från början hade med ABB? Nu har chefen för Ludvikaverken pekat på det omöjliga i detta sammanhang. Men samtidigt gör ABB på den internationella marknaden den ena strategiska förändringen efter den andra och det ena strategiska uppköpet efter det andra. Det som är allvarligt är att ABB har lurat befolkningen eller regeringen genom att säga ”så här skall vi göra”. Om regeringen nu inte har maktmedel i sin hand blir det tre tomma år, då det kunde ha vidtagits andra åtgärder, eventuellt planerade åtgärder. Om den goda konjunkturen övergår i en sämre konjunktur kan man fråga sig: Vad händer då med Västerbergslagen, när ABB inte har uppfyllt något av sitt löfte på tre år? Nästa år är alltså det sista året, och ingenting är planerat. Hur ser regeringen på detta, att man egentligen har förlorat två år? Regeringen måste väl ha några metoder för att kunna säga åt ABB vad som skall göras — eller har man inte det? Regeringen kan väl svara åtminstone på den frågan, trots att det pågår överläggningar.
Fru talman! En del av Västerbergslagsinsatserna utgick från ABB:s insatser, och det var också en av förutsättningarna för de medel som regeringen föreslog skulle tillskjutas. Kring detta har naturligtvis också en hel del annat fullföljts, både centralt, regionalt och lokalt, som har haft sin utgångspunkt i denna totala uppgörelse. Vi skall inte glömma bort att det har skett en hel del mycket positiva och utvecklande insatser runt omkring. Min utgångspunkt är att ABB skall fullfölja sina åtaganden — detta är också en utgångspunkt i de överläggningar som pågår.
Fru talman! Ja, jag hoppas verkligen att det är regeringens utgångspunkt att ABB skall fullfölja sina åtaganden. Ända från den stunden då ABB bör jade antyda att man inte ville göra detta har jag frågat: Vilken täckning har regeringen för att fullfölja uppgörelsen med ABB? Jag har inte fått svar från regeringen på tidigare frågor och får det tydligen inte heller här. Läget är fortfarande allvarligt för Västerbergslagen. Man har åtagit sig att öka sysselsättningen med 500 sysselsättningstillfällen netto, men de ser inte ut att komma till stånd. Har regeringen någon annan beredskap för detta område, som måste ha någon form av grundsysselsättning för att klara sig på sikt? Västerbergslagen klarar sig någorlunda i nuvarande läge, men skulle konjunkturen gå tillbaka det allra minsta måste strukturen där vara den rätta. Därför måste de här jobben ordnas. Situationen här är ju starkt kopplad till nedläggningen av Grängesbergsgruvan.

Fru talman! Av lagen om tillfälligt sparande följer att sparbelopp som erlagts för inkomståret 1990 under vissa förutsättningar kan tas i anspråk för betalning av skatt för samma år. Dessutom kan återstående sparbelopp ytterst drivas in av kronofogdemyndigheten. Mot denna bakgrund har Bengt Harding Olson frågat mig om jag är beredd att föreslå att lagen ändras för att undvika denna sammanblandning mellan skatteindrivning och tvångssparande. Av finansutskottets betänkande om den ekonomiska politiken framgår att sparandet likställs i teknisk mening med skatt på flera sätt. Detta hänger samman med att sparandet har anknutits till uppbördssystemet för inkomstskatt och att ett erlagt sparbelopp för 1990 i praktiken inte kan särskiljas från samtidigt erlagd skatt. Till skillnad från 1989 års sparande gäller för 1990 att sparbelopp skall betalas löpande som 3 96 av den preliminära skatten för att först i samband med taxeringen 1991 bestämmas definitivt utifrån den slutliga skatten. Ett otillräckligt sparande under år 1990 måste därför kompletteras med fyllnadsinbetalningar våren 1991 eller kvarstående betalningar våren 1992. Bestämmelsen om att ett erlagt sparbelopp kan tas i anspråk för betalning av skatt blir aktuell att tillämpa när preliminär skatt och preliminärt sparbelopp erlagts med för låga belopp. Bestämmelsen förhindrar då att ett visst belopp anses som sparande och sedermera blir föremål för återbetalning, om den enskilde samtidigt inte fullt ut har betalat sin inkomstskatt för samma år. I normalfallet får bestämmelsen inte någon egentlig verkan, eftersom — t.ex. för en löntagare — kvarstående skatt och sparbelopp betalas genom att arbetsgivaren gör avdrag med motsvarande belopp på lönen under januarimars 1992. Men om kvarstående belopp inte betalas kan sparbeloppet i sista hand bli föremål för indrivning på samma sätt som gäller i fråga om andra krav på betalning. Enligt min mening är det naturligt med de nu nämnda konsekvenserna av att sparandet är kopplat till uppbördssystemet för skatt. Jag är inte beredd att föreslå någon ändring i det här avseendet.
Fru talman! Jag får tacka så mycket för detta faktaspäckade svar. Bakgrunden är att riksdagens majoritet, bestående av socialdemokrater och centerpartister, som bekant har beslutat att svenska folket skall drabbas av s.k. tillfälligt sparande. I lagen används just detta begrepp, trots att det är synnerligen vilseledande. Det borde i stället kallas vid sitt rätta namn: en ny beskattningsform. Staten kan nämligen med lätthet konfiskera sparbeloppet mitt framför näsan på alla tvångssparare. I nuläget är den brutala sanningen följande. Det personliga sparandet skapas genom månadsvisa avdrag. Vid den slutliga skatteavräkningen inträffar den stora överraskningen. Om den inbetalda preliminärskatten inte räcker till för den totala slutliga skatten, blir konsekvensen för det första att staten automatiskt tillgriper den enskilde medborgarens sparbelopp för att täcka sin skattefordran. För det andra har staten rätt att skicka kronofogden på den enskilde medborgaren för tvångsindrivning av det sparbelopp som staten nyss har tillgripit. Detta låter möjligen otroligt, men det är rena rama sanningen — det har nu också bekräftats. Sanningen var väl dold, i varje fall officiellt, för folket. En sådan här ordning har av vissa kallats för konfiskation i smyg, och frågan är om inte detta strider mot grundlagen, även om det kallas för tillfälligt sparande. Finansministern har här svarat och givit ett klart besked att han inte bara är nöjd med denna ordning utan t.o.m. tycker att det är en naturlig ordning. Jag menar däremot att tvångssparandet är en onaturlig hybrid. Är tvångssparandet skatt eller sparande? Om det inte är skatt, varför skall det då följa skattereglerna?

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder som kompenserar Malmö så att den s.k. skattereformen inte får de negativa effekter kommunens ekonomer kommit fram till. De uppgifter Sten Andersson åberopar är felaktiga. Skattereformen innebär tvärtom att landets kommuner får minskade utgifter och större inkomster. Visserligen kommer de att träffas av ökade utgifter i begränsad omfattning till följd av förändrade indirekta skatter år 1990, men fr.o.m. år 1991 är avsikten att kommunerna skall få avdragsrätt för ingående mervärdeskatt. Det minskar kommunernas utgifter väsentligt. Reformen får därmed positiva — inte negativa — effekter på kommunernas ekonomi 1991. Förslaget om ändrad inkomstbeskattning kommer inte att påverka kommunernas ekonomi förrän fr.o.m. år 1992. Kommunernas skatteinkomster kommer då att öka mycket väsentligt. Hur stort utfallet blir kan inte bedömas förrän förslag till beskattning av pensionärerna har utarbetats. De samlade effekterna av skattereformen för kommunerna går därför inte att beräkna ännu — i synnerhet inte för enskilda kommuner. I de överläggningar som har ägt rum mellan regeringen och oppositionen har fastslagits att kommunsektorn varken skall vinna eller förlora på reformen. Min avsikt är att senare återkomma med förslag om särskilda åtgärder isyfte att uppnå ett balanserat utfall i förhållandet mellan staten och kommunerna. Även effekterna av förändrade indirekta skatter år 1990 kommer då att beaktas.
Fru talman! Jag tackar så mycket för svaret. 1988 höjde socialdemokraterna i Malmö kommunalskatten med 1:75 kr. Nu har det cirkulerat uppgifter i pressen om att malmöborna, när skattereformen slår fullt ut, kommer att gå back med 280 milj.kr. — det motsvarar exakt 1:75 kr. i höjd skatt. Nu säger statsrådet att de uppgifter jag har lämnat i min fråga är felaktiga. Okej! Jag skall inte diskutera den biten med statsrådet, men jag har inte själv fabricerat dessa uppgifter, utan de har framtagits av Malmö kommuns ekonomer och är alltså godkända av kommunledningen i Malmö. Jag hoppas för Malmös bästa att statsrådet har rätt när han säger att siffrorna inte stämmer och att Malmö kommun inte kommer att gå back, utan att det i stället blir ett plus. Jag kommer att ta med detta svar till Malmö och visa det för Malmö kommuns ekonomer. Det finns kanske skäl att komma tillbaka igen i januari.
Fru talman! Görel Thurdin har frågat mig om vilka motiven är att låta en ”inbyggd diskmaskin” höja taxeringsvärdet på en fastighet med 30 000 40 000 kr. En fastighets taxeringsvärde bestäms bl.a. med hänsyn till fastighetens standard. Denna fastställs på grundval av husets byggnadsmaterial och utrustning. I förarbetena till nuvarande lagstiftning uttalade jag att det inte finns något annat värderingstekniskt förfarande när det gäller att bedöma standarden än att med hjälp av svar på en frågelista indikera standarden. Jag nämnde även att det bör ankomma på riksskatteverket att tillsammans med värderingsexpertis göra den närmare utformningen av frågelistan. Jag angav vidare vissa riktlinjer för detta arbete, bl.a. att endast sådana omständigheter borde beaktas som är relevanta och som har en entydig värdeinverkan. Skatteutskottet delade min uppfattning i dessa frågor. Enligt vad jag inhämtat har riksskatteverket med biträde av värderingsexpertis utformat den nu aktuella frågelistan. Uppenbarligen har man ansett att en inbyggd diskmaskin är en bra indikation på att hela köket har en modern och relativt hög utrustningsstandard. Alternativet borde varit att i deklarationen kräva svar på en lång rad frågor om enskilda detaljer i köket. Den deklarant som anser att diskmaskinen är en dålig indikator på kökets standard har ju möjlighet att ange detta.
Fru talman! Jag får tacka finansministern för svaret. Det kan tyckas som en bagatell, åtminstone för vissa, som får mycket höga taxeringsvärden, men jag upplever ändå att de skattebetalare som deklarerar sina fastigheter många gånger inte uppfattar frågorna som särskilt relevanta. Jag var taxeringsordförande vid förra fastighetstaxeringen. Då ställdes frågor på ett sådant sätt att många dessutom svarade fel och fick felaktiga värden. Den här gången är många av de frågorna inte med. För varje gång ändrar man frågesammansättningen. Man kan undra: Ändras grunderna för bedömningen av fastigheternas marknadsvärde ungefär vart tionde år eller varje gång vi har fastighetstaxering? Det kan upplevas på det viset. Som exempel kan vi ta en diskmaskin. Den ger tre poäng. Det finns även andra uppgifter som ger tre poäng, eller 30 000-40 000 i höjt värde, t.ex. spishäll och inbyggd ugn. Men detta kan man åstadkomma även i ett rätt gammalmodigt kök, om man har småbarn och vill göra på det sättet. Finns det frys i köket får man pluspoäng, men ställer man ner den i källaren blir det inga poäng. För många är det egentligen bättre att den finns nere i källaren. Människor uppfattar alltså många gånger att detta egentligen inte är riktigt relevant för marknadsvärdet. Har jag vatten indraget ger det tre poäng. Jag måste säga att det naturligtvis påverkar marknadsvärdet i oerhört hög grad. Men det ger lika många poäng som en diskmaskin. Ibland kan man fråga sig om det inte är för få kvinnor med och utformar de här blanketterna, eller om det är för få sådana människor som möter denne skattebetalare i vardagen som är med och utformar blanketten. Är det därför vi får denna diskrepans?
Fru talman! Görel Thurdin ställer ibland frågor som jag inte kan svara på. Jag vet inte hur könsfrekvensen har varit bland de värderingsexperter som har utformat denna frågelista. Jag har själv fyllt i en sådan där blankett för min villa. Som enskild skattebetalare ställer man sig naturligtvis frågor hela tiden. Jag har samtidigt förståelse både för deklaranterna, som undrar varför just en viss pryl skall ge poäng, och för dem som utformat blanketten. Kritiken förra gången var ju att vi skulle fylla i svar på en oändlig rad detaljfrågor. I stället försökte man nu förenkla. Samtidigt anges det mycket tydligt att om man anser att blanketten, när man har fyllt i den, ger en dålig bild av fastighetens värde, har man alla möjligheter att påpeka det. Antag att Görel Thurdin har ett kök som bara innehåller inbyggd diskmaskin, inte ens en spis. Det är klart att människor inser att de bör påpeka detta. Detta är ett ytterligt ofullständigt kök, där man lagar maten på ett primuskök. Detta för att ta ett extremt exempel. Vid utformningen av blanketten har man, tycker jag, försökt ge de standarddetaljer man frågar efter så pass god relevans som möjligt. Jag är alltså inte ens som enskild deklarant så missbelåten med blanketten som Görel Thurdin möjligen är.
Fru talman! Först vill jag säga att det snarare är fler frågor den här gången än det var vid den förra fastighetstaxeringen. Fler av de frågor som ingår nu poängbedömdes kanske inte då. De återkommer i en senare frågeställning. Ibland gäller frågorna något som har hänt efter 1965, ibland efter 1975, 1980 eller 1985. Det finns många värdevarianter som skattebetalarna naturligtvis undrar över hur de har kommit till. Jag tror faktiskt att det är för få människor ute på de lokala skattemyndigheterna, sådana som arbetar konkret i den nära verkligheten, som får vara med vid utformningen av blanketter. Det är för många som sitter i departement eller i det här fallet på riksskatteverket, och som kanske inte riktigt har fångat upp signalerna från dem som arbetar med fastighetstaxeringarna ute på lokala skattemyndigheter. Det är det jag vill lyfta fram.
Fru talman! Martin Olsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen vidtagit eller avser att vidta för att en reformering av rennäringens beskattning skall kunna genomföras samtidigt som en reformerad företagsbeskattning. Beredningsarbetet med den genomgripande förändringen av företagsbeskattningen pågår inom finansdepartementet. Jag är därför inte beredd att nu kommentera frågan ytterligare.
Fru talman! Jag ber att få tacka finansministern för det synnerligen korta svaret på min fråga. Det är enligt min mening väsentligt att det i samband med reformeringen av grunderna för företagsbeskattningen även genomförs erforderliga reformer av skattereglerna för näringar som har alldeles speciella förhållanden. De skall inte ses som särintressen, utan förhållandena bör beaktas. En sådan näring är just rennäringen. I mitt arbete inom samerättsutredningen har jag kommit i kontakt med en del av problemen. Jag har tagit upp frågan tidigare, både i motioner och i en fråga till finansministern, för att visa behovet av en reformerad beskattning av rennäringen, en beskattning som anpassas till denna närings mycket speciella förhållanden och förutsättningar. Utan att hinna räkna upp de många speciella förutsättningarna kan jag säga att klimatet är omöjligt att förutse, och rennäringen är helt beroende av klimatet. Frågor som jag har stött på i utredningen är att många framhåller det som ett problem att det finns för många renar. Från samiskt håll säger man, att med de skatteregler vi har underlättas minsann inte förutsättningarna för att begränsa renantalet. Likaså anser man att skattesystemet motverkar möjligheterna att klara generationsskiften. Svaret som jag har fått av finansministern säger ingenting, eftersom finansministern inte är beredd att kommentera frågan. Min fråga var om regeringen har vidtagit eller avser att vidta några åtgärder för att reformera rennäringens beskattning. Jag vill hänvisa till att skatteutskottet i anledning av vår motion skriver att frågan om rennäringens beskattning har uppmärksammats i finansdepartementet. Det skrev man redan våren 1988. Jag vill då fråga: Pågår det ett arbete för att tillgodose rennäringens speciella intressen i fråga om beskattningen, så att de förslag som behövs kan framläggas i början av nästa år för att kunna gälla från den 1 januari 1991?
Fru talman! Martin Olsson upprepar nu exakt den fråga som jag för en liten stund sedan sade att jag inte kan kommentera.
Fru talman! Jag vill ordagrant läsa upp vad skatteutskottet skrev i betänkande 4 nui höst: ”Som framgått vid utskottets behandling av dessa frågor” — alltså rennäringens beskattning — ”våren 1988 har skattefrågorna inom rennäringen också uppmärksammats i finansdepartementet.” Jag vet att utskottet tidigare även har hänvisat till den utredning som har arbetat med företagsbeskattningen. Den har inte försökt att lösa dessa frågor, utan vi får lita på att finansdepartementet försöker göra det. Det var för att få klarhet i detta som jag ställde frågan. Det var även därför jag ställde en följdfråga.
Herr talman! Karin Starrin har frågat mig om regeringen är beredd att lägga fram förslag som innebär att energibesparande åtgärder i småhus inte skall leda till höjd bostadsbeskattning. Inför 1990 års taxering av småhus har en översyn av värderingsreglerna gjorts, bl.a. avseende standarden. I den proposition som lades fram förra våren vidhölls principen att standarden även i fortsättningen skall bestämmas med hänsyn till småhusets byggnadsmaterial och utrustning. Emellertid ansågs det nödvändigt att omarbeta den s.k. frågelistan ur bl.a. förenklings synpunkt. Det överlämnades till riksskatteverket att närmare utforma frågelistan tillsammans med värderingsexpertis. Jag gjorde i sammanhanget vissa uttalanden om de riktlinjer som borde följas. Bl.a. förklarade jag mig dela de utgångspunkter som den parlamentariska kommitté som utrett frågan funnit lämpliga för att bestämma standarden. Detta gällde bl.a. uppdelningen av frågorna avseende standarden på fem huvudområden, varav energihushållning utgjorde ett område. Vidare betonade jag betydelsen av att endast sådana omständigheter som är relevanta och som har en entydig värdeinverkan borde beaktas vid standardbedömningen. Riksdagen fann att det inte rådde några motsättningar rörande den grundläggande målsättningen att förenkla och förbättra frågelistan, de riktlinjer som drogs upp i propositionen eller de detaljer som har samband med denna fråga. Taxeringsvärdena sätts med utgångspunkt i marknadsvärdet. Vid utformningen av frågelistan gäller det att hitta de faktorer eller egenskaper som på ett entydigt sätt påverkar småhusens marknadsvärde. Frågorna huruvida tilläggsisolering och fönster med isolerglas föreligger är exempel på sådana egenskaper. Uppgiften är således enbart att konstatera faktiska förhållanden. Energipolitiska överväganden får göras i andra sammanhang. Karin Starrins fråga föranleder mig inte att vidta någon vidare åtgärd.
Fru talman! Jag vill tacka finansministern för svaret. Jag kunde mycket väl föreställa mig att jag på min fråga skulle få ett svar där man betonar att man utgår från standarden på villorna och att man vill åsätta dem ett marknadsvärde, nedsatt till 75 26. Riksskatteverket har naturligtvis till uppgift att följa dessa normer. Men det är inte riktigt detta som jag har frågat om, som finansministern mycket väl vet. Vi har ju bestämt oss för en ny inriktning av energipolitiken i vårt land, och vad jag frågar mig är när vi skall börja styra efter denna nya kurs. Varför tar inte regeringen i detta läge chansen att sammanväga skattelagstiftningen och energipolitiken? Vi har under den gångna hösten hört många vackra ord om att dessa frågor verkligen hör ihop och om att skattelagstiftningen skall vara ett styrmedel. Varför är inte finansministern beredd att använda detta styrmedel? Föreningen Sveriges energirådgivare presenterade förra veckan en rapport, God energirådgivning på 90-talet. Där framhålls att det nu är stillestånd på energiområdet och att energianvändningen i bostäderna inte minskar utan ökar. Är inte det här allvarliga signaler för finansministern? Är inte finansministern beredd att vidta åtgärder som verkligen ger villaägare stimulans att bidra till energisparandet, som ju är ett samhällsintresse? Jag vill verkligen fråga finansministern om finansministern menar allvar med att överväganden får ske i annat sammanhang.
Fru talman! Jag vet inte var Karin Starrin har vistats under de senaste månaderna. Vi har nu lagt grunden för en mycket väsentlig förändring av hela energibeskattningen i Sverige, vilket kommer att ge en mycket stark stimulans till sparande av energi. Det märkliga är bara att centerpartiet nu hukar sig förtvivlat, i rädsla för att någon villaägare inte skall gilla de åtgärder som riksdagen avser att besluta om. Jag håller med om att det är genom att göra det ekonomiskt lönsamt för villaägarna att isolera sina hus, att spara energi och inte slösa med den som vi kan nå resultat, men fastighetstaxeringen kan inte gärna användas för det ändamålet. Den har enbart till syfte att fastställa fastigheternas marknadsvärden, och det är klart att en fastighet som har bra isolering och som har treglasfönster är mera värd än en fastighet som är gisten och som höststormarna blåser rakt igenom. Det begriper också Karin Starrin. Däremot har vi en energibeskattning, och den använder vi mer än något annat land för att styra energiförbrukningen och få folk att spara energi. Jag finner alltså dessa frågor synnerligen litet påkallade i rådande läge.
Fru talman! Jag har nyss fått rapporter från de intresseföreningar som bevakar villaägarnas intressen. De har gjort uträkningar på olika sätt och vill inte alls hävda att marknadsvärdet helt är avhängigt av lägre driftskostnader. Det är faktiskt andra faktorer som i detta läge styr marknadsvärdet. Men jag är helt på det klara med, finansministern, att fastighetstaxeringen i sig skall fastställa ett värde på fastigheten. Jag vill dock fråga finansministern om regeringen som ett nästa steg genom en hopkoppling av skattelagstiftningen med fastighetstaxeringen vill styra över mot en utveckling som leder till lägre energiförbrukning i villorna. På det sättet ger man villaägarna signaler om att de, om de vidtar vissa åtgärder, också får en belöning för detta. Det är ett sådant besked som vi saknar i finansministerns svar.